Fru talman! Det går bra för Sverige. Den svenska ekonomin blir bättre och bättre. Arbetslösheten minskar, tillväxten är god och den positiva bytesbalansen växer. Överskottet i de offentliga finanserna ökar och allting ser väl bra ut - på ytan. Det är ändå fantastiskt roligt att det går bra så här långt, och vi gläds med alla dem som får det bättre, som får mer pengar över i plånboken. Centerpartiet var med och tog ett stort och tungt ansvar för att skapa förutsättningarna för de goda tider som nu råder. Men samtidigt som tidningarna tävlar med varandra om att tala om hur bra det är och om hur snabbt hjulen snurrar, finns en baksida. Vi vet alla att nästa lågkonjunktur lurar bakom hörnet. För att vi inte ska hamna i samma djupa, svarta hål som under den förra lågkonjunkturen behövs det nu reformer. En långsiktigt god utveckling av ekonomin kräver att de strukturproblem som finns i svensk ekonomi åtgärdas. Under goda tider ska man planera för de dåliga; förändra, förbättra och förbereda. Och tillfället att göra strukturförändringar är nu, när alla kurvor faktiskt pekar uppåt. Av detta finns inget i dagens budgetproposition. Däremot finns det en del skattesänkningar, och det är bra. Skattetrycket är alldeles för högt i Sverige. I skattesamtalen, så länge de nu har pågått, har Centerpartiet sagt att förändringar måste vara av tre slag. De ska gynna tillväxten långsiktigt, de ska gynna miljön och de ska ge människor med lite pengar i plånboken mer pengar över. Jag tycker egentligen inte att något av dessa tre mål nås långsiktigt i det här förslaget. Det är också viktigt att nya förslag inte fungerar som bensin på en inflationsbrasa. Men om inte noggrann uppsikt hålls över ekonomin är risken att det är just budgetbensin som vi ser framför oss i dag. Av det överskott som finns vill vi i Centerpartiet, för att vi ska nå en långsiktigt hållbar, positiv utveckling av den svenska ekonomin, i princip använda en tredjedel för att amortera statsskulden, en tredjedel för strukturreformer och en tredjedel för skattesänkningar. Jag vill, i den spenderglädje som har funnits de senaste veckorna, påminna om att statsskuldsräntorna för nästa år fortfarande är över 81 miljarder kronor. Man kan jämföra med att kostnaderna för ekonomisk trygghet för familjer och barn ligger på drygt 44 miljarder. Fru talman! Det finns en svart baksida. Det är bl.a. att 210 av landets 289 kommuner minskar i befolkning. Där försämras arbetsmarknaden. Företag läggs ned och människor tvingas flytta. I min hemkommun, Valdermarsvik, var en årskull för några år sedan 110 barn. Nu är den 60 barn. Det är en kommun i Östergötland. Det finns de som har det mycket värre än vad vi har det hemma hos mig. Det är kommunerna som i verkligheten står för det arbete som i valdebatten till slut förkortades VSO: vård, skola, omsorg. Av de nya medel som nu lämnas till kommunerna för att de ska klara av det här är det faktiskt så att nästan allt kommer från det arbete som Centerpartiet tillsammans med regeringspartiet lade ned för några år sedan. De verkligt nya pengarna är bara en miljard kronor. Översatt hem till Valdermarsvik är det en miljon kronor - när nettobudgeten för skolan är 114 miljoner. Så är det med det. Det finns en grupp kommuner som går förfärligt bra. Det finns andra som har väldiga problem. Det innebär att där det går bra är det växtvärk, med symtom som trafikproppar, svår bostadsbrist som särskilt drabbar människor med lite pengar och väldiga utbyggnadsbehov i barnomsorg och sjukvård. Sveriges kommuner behöver ingen kommunakut utan en regionalpolitik som är värd namnet. De behöver satsningar på vägar. De behöver den digitala allemansrätten. De behöver utbildning som sprids ut till alla människor, också de som bor kvar. De behöver också social trygghet, kultur och framtidssatsningar. En kommunakut är egentligen inte mer värd än ett plåster på en skadad menisk. Det krävs analys, strukturåtgärder och kanske operationer för att skadan varaktigt ska läkas och knäet bli funktionsdugligt. Nu invänder säkert finansministern att vi har tillväxtavtal som det jobbas med i länen. Ja, det finns tillväxtavtal. Men det finns egentligen inte några nya pengar. Och när vi tittar på vilka som jobbar med tillväxtavtalen undrar man: Var finns nytänkarna? Var finns företagarna? Var finns ungdomarna? Var finns kvinnorna? I vissa län är det bara en kvinna på 20 i beslutsgruppen för tillväxtavtalen. Är det framtidens människor som skriver planen för framtiden ute i länen? Fru talman! Statsministern har sagt att Sverige ska bli en IT-nation. Det tycker vi i Centerpartiet är väldigt bra, för det tror vi är en del av lösningen på framtidsproblemen. Regering vill bygga ett stomnät för att binda samman kommunerna. Med det kan man tycka att statens åtagande är uppfyllt. Men det är inte stomnätet som är det svåra. Det kan marknaden säkert klara av. Det är accessnätet som är det svåra, dvs. en vettig ledning fram till företagen, fram till husen, fram till människorna. Hur roligt är det på en skala från ett till tio med bredband mellan kommunhusen i Sverige? En större satsning på att ge alla tillgång till bredbandsförbindelse och digital allemansrätt verkar låta vänta på sig. När kommer satsningen? För mer än hundra år sedan fattade riksdagen ett modigt beslut om att investera i järnvägsutbyggnad. Det var ett beslut som innebar en investering mångdubbelt större än statsbudgetens hela omfång. Kostnaden för ett digitalt bredbandsnät ut till alla ligger på 50 75 miljarder kronor. Med så lång avskrivningstid som det är på det här är det en liten satsning. Men finns modet hos finansministern ens för denna mindre infrastruktursatsning, som ändå är så viktig? Fru talman! Centerpartiet har drivit på mycket aktivt när det gäller utbyggnad av högskolor. Det viktigaste just nu är att matcha denna utbyggnad med kvalitet. Högskolorna behöver ett andrum för att besätta lärartjänster och höja forskningsandelen, och studenterna behöver fler disputerade lärare. Vi tycker därför att utbyggnadstakten för nya högskoleplatser inte behöver vara riktigt lika hög som regeringen anser. I stället ska kvaliteten stärkas, och framför allt måste ett nytt studiemedelssystem fram. De grundläggande problemen med studiemedelssystemet, dvs. att lätta skuldbördan, öka bidragsandelen och göra det möjligt för dem som vill att arbeta vid sidan av studierna genom att rejält höja fribeloppet, kommer att finnas kvar även med det nya studiemedelsförslaget. Det är synd, för studenterna hade behövt en förbättring. Så vill jag tala om grundskolan, och då kommer vi tillbaka till vård, skola och omsorg. Regeringen säger återigen att man sedan man tillträtt konsekvent prioriterat vård, skola och omsorg. Det enda som man konsekvent har gjort är att konstatera bristerna i skolan, och särskilt i grundskolan. Det är brist på lärare, och det är brist på resurser. Vi vet också att medlen till undervisning har minskat från 1997 99 med 39 %. Nu räcker det inte med prat. Det behövs konkreta förslag. Lärare och skolbarn kan inte längre klara sig på tomma löften. Det är dags att ta krafttag inom skolan. Fru talman! Jag skulle kunna prata mycket om trygghet och grundtrygghet när det gäller handikappade som nu får vänta nästan två år på assistenter efter pensionsdagen. Jag skulle kunna prata om småbarnsföräldrars situation, om bostadsbrist och om att biståndet ligger på FN:s skamgräns och inte på enprocentsmålet. Jag skulle kunna prata om pensionärernas situation. De får bara 25 kr extra i månaden om de inte har hög ATP, och att högkostnadsskyddet har höjts är något som särskilt drabbar dessa grupper. Men inom social omsorg konstaterar också regeringen bristerna i dagens system. Nu måste jag vända mig delvis till Lars Bäckström. Det som vi har föreslagit är inte minskade anslag till arbetslöshetssystemen totalt och inom arbetsmarknadspolitiken. Sanningen är ju den att dagens system inte fungerar. Människor lever i sexmånadersperioder på ett sätt som är närmast förnedrande och får ägna sin tid åt att dribbla mellan olika bidragssystem för att klara sin vanliga vardag. Det som vi har föreslagit är en omfördelning och framför allt en förbättring. Det värsta problemet är kanske inte de som är inne i systemet; det är kanske de som finns utanför, dvs. grupper som inte har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden och som behöver socialbidrag eftersom de inte omfattas av de försäkringar som byggts upp till skydd för den enskilde vid arbetslöshet. Människor behöver trygghet, och det som behövs då är en förändring av de här systemen. Fru talman! Jag vill säga några ord om maxtaxan. Regeringen har aviserat förslag om statligt dirigerad taxa för barnomsorg. Det tycker vi är fel. Förslaget utgår från att alla barn ska få sin omsorg i den kommunala verksamheten. Den privata och kooperativa omsorgen missgynnas rejält, valfriheten inskränks och mångfalden inom barnomsorgen hämmas. En maxtaxa gynnar särskilt föräldrar med mycket hög inkomst i förhållande till föräldrar med låg inkomst, och gynnar inte de familjer som väljer att lösa barnomsorgen på egen hand. Vi tycker att det är bättre att använda resurserna så att de kommer alla familjer till del, oavsett hur man vill lösa sin barnomsorg, och framför allt så att de gynnar de familjer som har låg inkomst. Mera tid och mera pengar till barnfamiljerna! Lars Bäckström sade också i sitt anförande att det här budgetförslaget gynnar jämställdheten och kvinnornas situation. Det är ju faktiskt upprörande. När det gäller pensionärer, den grupp som bara får en höjning med 25 kr i månaden, är det framför allt kvinnor med låg inkomst det handlar om. Höjningen av högkostnadsskyddet som drevs igenom i våras och som står kvar drabbar framför allt kvinnor med låg inkomst. Ytterligare ett område som jag skulle vilja ta upp i det här sammanhanget är våldet mot kvinnorna och rättstryggheten i det sammanhanget som inte nämns över huvud taget. Det enda ställe där kvinnor särskilt nämns i finansplanen är s. 35, där kvinnorna är en belastning i den offentliga sektorn därför att de lever så länge. Vad är det för gynnande av kvinnor? Slutligen vill jag ta upp miljöpolitiken. Statsministern har sagt att miljöpolitiken genomgår sin största förnyelse någonsin. Så är det tyvärr inte. I stället är det så att det inte finns något nytänkande. Man fortsätter i de fotspår som drogs upp för 20 år sedan. Det finns inga nya projekt. I stället för framtidsutveckling handlar det bildligt talat om att sopa lite runt de kretsloppscontainrar som vi beslutade om för 20 år sedan. Sverige behöver ett livskraftigt och friskt jordbruk, inte bara ur miljösynvinkel utan för jobben, kulturlandskapen och landets bytesbalans. Förutom jordbrukets betydelse i miljöpolitiken finns här några återställare som vi också har föreslagit tidigare: 20 miljoner till kalkning, 50 miljoner till forskning, 20 miljoner till nyckelbiotoper och 3 miljoner till Kemikalieinspektionen. Men Kemikalieinspektionen har mycket allvarligare problem än så. Samtidigt ska 500 miljoner av skattebetalarnas pengar användas till utvecklingsprojekt ihop med bilindustrin. Bilindustrin klarar sig väl själv, men all annan småföretagsamhet och de mellanstora företag som jobbar med ny miljöteknik hade nog behövt de här 500 miljonerna! Det finns inte någon grön skatteväxling. Ja, första halvan finns med, dvs. höjda skatter på energi, men den andra delen, som ska ge företagen sänkta arbetsgivaravgifter för att inte försämra konkurrensen, finns det inte ett spår av. Regeringen ser inte möjligheterna i det miljödrivna näringslivet. USA, Holland och Danmark satsar stenhårt på en samordnad satsning på miljöexport på världsmarknaden, och den svenska regeringen har helt enkelt gömt undan två mycket bra utredningar om miljöexport. När jag pratar med människor i svenskt näringsliv ser och hör jag att de vill och kan. Regeringen tvekar och vet inte vad man vill. Fru talman! När så mycket behöver göras och det finns sådana spännande utmaningar i framtiden är det väldigt synd att den här budgetpropositionen ser ut som den gör. Förlorarna är företagen, familjer och människor med låg inkomst, uppfinnarna, befolkningen utanför de största städerna och framför allt pensionärerna - och jag skulle också vilja tillägga kvinnorna. Det är tråkigt!

Fru talman! Svensk ekonomi går bra, men budgeten är dålig. Vi i Sverige har nu ett par år av hyfsad ekonomisk utveckling framför oss, och vi har en bit avklarad bakom oss. Låt oss då ta chansen att göra någonting mycket bättre av dessa förutsättningar än vi hittills har gjort. Det här säger jag inte i första hand av hänsyn till Sveriges ekonomi eller till statsfinanserna, inflationen, bytesbalansen eller något annat abstrakt begrepp som vi argumenterar för, utan för att vi i Folkpartiet vill ha en liberal ekonomi av hänsyn till människorna, för människorna. En liberal ekonomi ger de enskilda människorna de största möjligheterna att förverkliga sina drömmar och önskningar. Det finns en stor outnyttjad potential för tillväxt. Den finns i stora och små företag, organisationer och förvaltningar. Men framför allt finns den ju hos enskilda människor. Och om den skaparkraften kan frigöras blir Sverige ett rikare land, men framför allt: Det blir ett mycket mänskligare land. Tillvaron blir bättre för oss var och en. "Med denna budgetproposition sätts punkt för 1900-talets ekonomiska politik i Sverige." Så inleder regeringen budgetpropositionen. Det känns ju tryggt att regeringen kan almanackan i alla fall. Det här är också en av de sista debatterna om ekonomi under det här seklet. Då kan vi konstatera att under det här århundradet är det de liberala ekonomierna som har visat sin överlägsenhet över sina motsatser - det må ha varit försök med fascism eller dess röda tvilling kommunism. The Economist gör i sitt förra nummer en genomgång av 1900-talet under rubriken Frihetsresan. Man redovisar resultat av en liberal ekonomisk utveckling och ger också många principiellt viktiga argument för en liberal utveckling.

Detta antagande är ödmjukt därför att det erkänner vår okunnighet." Vi kan inte veta vad människor kan, vill eller kommer att göra, men vi kan röja undan hinder i deras väg och minska olikheterna i förutsättningarna genom att alltmer av besluten flyttas över till människor själva. Det handlar om både företagande och utformningen av familjestödet. Vi tycker att det är mycket positivt att antalet jobb ökar i Sverige. Det hade kunnat komma tidigare, men det är desto mera välkommet nu. Den ekonomiska uppgiften är då att se till att den utvecklingen fortsätter, och det kommer den inte att göra av sig själv. Det här är den tionde konjunkturuppgången sedan andra världskriget. Att svensk ekonomi nu kan tillgodogöra sig effekterna av en internationell uppgång beror till stor del på de strukturförändringar som ändå har gjorts under 90-talet, faktiskt genomgående med Riksbankens oberoende, nya budgetprocessen och budgetsaneringen för att nämna några exempel. Den rätta slutsatsen nu borde vara att ytterligare strukturförbättringar skulle kunna förlänga uppgången och lindra nästa nedgång - som ju faktiskt förr eller senare kommer att komma. Det som är gjort är gjort av en motvillig socialdemokrati, men det har bekämpats av Vänsterpartiet och oftast också av Miljöpartiet, så det är inte så konstigt att det nu tar stopp. Budgeten är därför sämre än vad många hade hoppats på. Man har gett sken av att vara beredd till rejälare tag från småföretagen, man har blåst upp förväntningarna på en skattereform, många har tolkat det som att ett genomsnitt av 2 % över en konjunkturcykel skulle betyda lite mer när konjunkturen är god för att skapa utrymme för lite mindre när den inte är det osv. Det är bra med balans i statsbudgeten. Överskottet ska ligga på 2 % över konjunkturcykeln. I den här högkonjunkturen måste det vara mer. Skattesänkningar måste man framför allt spara ihop till genom att begränsa utgifterna. Fru talman! Många varnar för att det kan ligga en överhettning i farans riktning. Dysterkvistar, kan en nöjd finansminister avfärda dem med. Jag vill verkligen inte vara någon dysterkvist. Enligt de i budgeten inskrivna prognoserna finns det ju heller inte någon sådan nämnvärd risk. Men hur ser regeringen egentligen på rollfördelningen mellan sig och Riksbanken? Är det räntevapnet som ska lösa ett eventuellt uppkommande problem? Trots allt är ju de flesta andra prognosmakare betydligt mer optimistiska än vad regeringen själv är. Keynes brukade säga: In the long run we are all dead. När man läser budgeten får man en mycket stark känsla av att regeringen tagit Keynes på orden. Fru talman! Vi sätter också ett stort frågetecken för lönebildningen och de konsekvenser som ett misslyckande där får. Det kommer nämligen att undergräva respekten och förtroendet för regeringens hela prognos. Prognoser är ju inte starkare än den svagaste länken i kedjan. Fru talman! Sverige behöver mindre konjunkturkänsliga finanser. Det låter inte så sexigt, men det är viktigt därför att det är bra för enskilda människor. Vi, var och en, behöver kunna veta att de spelregler som finns är giltiga något längre än under nästa kvartal. Vi kan inte ha skatteskalor som går upp och ned med den senaste prognosen från Konjunkturinstitutet. Människor behöver kunna planera sin egen ekonomi själva och veta vad som gäller för sjukersättning, veta hur mycket man behöver spara för att gardera sig och veta att barnbidragen inte åker upp och ned när New York-börsens aktörer blir nervösa. Faktum är att just de uppdrivna kurserna på New York-börsen är en allmänt erkänd osäkerhetsfaktor. Världsekonomin är sammanlänkad och sårbar. Mitt i detta står vi enskilda individer. Ett svenskt medlemskap i den gemensamma valutaunionen skulle göra oss mindre utsatta. EMU-medlemskap eller ej spelar tydligen ingen roll för regeringens bedömning av om det går bra eller dåligt för svensk ekonomi. Unionen nämns endast flyktigt med en referens till studiekampanjen. Vi kan ju hoppas att regeringens medlemmar själva kommer att delta i den. Det bli nästan lite patetiskt när man inser att folk som har helt olika jobb, intressen och fritidsaktiviteter med hjälp av en studiecirkel eller en debatt ska kunna ta ställning i en studiekampanj, medan regeringens företrädare som för mycket höga löner jobbar dygnet runt med de här frågorna inte anser sig veta tillräckligt mycket för att ha en åsikt som de kan argumentera för. Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att det är vi själva, inte yttre konjunkturer, som bestämmer. För att minska känsligheten och få upp den långsiktiga tillväxten krävs det ett sänkt utgiftstryck och sänkt skattetryck men också olika reformer som gör budgeten mer slagtålig. Det är bra för individerna. Det är bra för oss enskilda människor och därmed också bra för Sverige. Det behövs en riktigt skattereform. Det behövs en socialförsäkringsreform, arbetsmarknadsreformer, förbättringar och förenklingar för småföretagen, avregleringar av produkt och konsumentmarknaderna, bättre fungerande utbildning och kompetensutveckling, rationell energipolitik och ett EMU-medlemskap för att ta några exempel. Fru talman! Därför är det bra att regeringen nu äntligen håller med om att sänkta skatter också kan vara bra för jobb och tillväxt. Men det hade varit mycket bättre om den hade satsat på en bred skattereform. Det som Östros och Åsbrink tidigare har bjudit in till är helt uppenbart lagt på hyllan. När man nu ändå erkänner att sänkta skatter kan ge fler jobb, att fler jobb är bäst för tillväxten och att mer tillväxt är bäst för välfärden - varför kan man då inte dra nästa slutsats, nämligen att en skattereform ska göras? I stället är regeringen lika fullt tillbaka i sitt statiska resonemang om att man ska ha så höga skatter som krävs för att kunna betala för välfärden. Men vi vet ju att de behoven ändå någonstans är oändliga. Det viktigaste är att se till att långsiktigt kunna finansiera de välfärdsutgifter vi ska ha. Vi kommer att lägga fram finansierade förslag på en skattereform. Den kommer även att inkludera företagandet. De satsningar som regeringen nu talar om får man visserligen att låta väldigt stora genom att räkna upp dem, men de omfattar fem tiotusendelar av budgeten. Av avkrånglingen blir det mest arbetsgrupper, och varje avreglering ersätts av en ny reglering på andra håll. Skatteväxlingen har kritiserats mycket. Vi skulle ha tyckt att det hade varit väldigt bra om regeringen använt EU-medlemskapet och Europaunionen för att se till att pressa på om gemensamma tag. EU ska ju vara en bra miljöorganisation. En av skatteväxlingskommitténs viktigaste slutsatser är just att det krävs gemensamma tag. Men därav blir det inget, utan i stället detta. Saker ska kallas vid sitt rätta namn. Det här är ingen grön skatteväxling - det är på sin höjd en svartväxling. Fru talman! Sänkt skatt på arbete är en av de viktigaste åtgärderna för en bra miljöpolitik. Så kan vi hushålla med resurserna och se till att låta människors skaparkraft i stället få slå igenom. Fru talman! Även för den kommunala ekonomin har tillväxt och jobb den allra största betydelse. Inga statsbidragsökningar i världen kan jämföras med den tillväxt i det egna skatteunderlaget som fler jobb ger. Det är också det bästa villkoret för kommunernas egna arbetsförutsättningar. Man kan säga att det går en vattendelare mellan dem som tror att mer statsbidrag är lösningen och dem som tror att mer tillväxt är det bästa för välfärden. Den ekonomiska analysen i budgeten visar tydligt just på dynamiken i tillväxten och på hur mycket de nya jobben och skatteintäkterna betyder för kommunerna. Ändå biter sig regeringens företrädare mest av allt fast i den statiska bilden av att välfärd kan skapas genom att flytta pengar från staten till kommunerna. Detta är givetvis helt fel. Vi i Folkpartiet är rätt kritiska till att regeringens arbete på alla möjliga olika sätt mest verkar inriktas på att reglera kommunernas verksamhet och beteenden. I stället borde man göra allt för att skapa långsiktigt stabila spelregler och låta de lokala aktörerna sköta sitt jobb. Tilltron till den statliga kompetensen är förvånansvärt stor. Inte nog med att man ska förbjuda privata sjukhus och reglera taxor - man ska t.o.m. utveckla bilar! Detta kanske är naturligt för den rödgröna majoriteten, men det passar mycket dåligt i ett liberalt samhälle. Låt var och en sköta sin uppgift! Låt företagarna utveckla sin verksamhet! Se till att skapa bra och stabila spelregler så att människor själva ska kunna forma sin verklighet och vardag! Fru talman! Vi står nu på tröskeln till ett nytt millennium. Någonstans får man en känsla av att regeringen och Bosse Ringholm står som Alice i Underlandet vid vägskälet och frågar ugglan: Vilken väg ska jag ta? Ugglan svarar: Det beror på vart du ska. Om man då säger att man inte vet, svarar ugglan: Då spelar det ingen roll vilken väg du tar. Vi liberaler vet vad vi vill: Människor ska kunna bestämma mer själva. När klockorna nu slår för ett millennieskifte är det dags för en ny frihetstid. Det är dags för ett liberalt alternativ, och ett sådant kommer vi att lägga fram. Den 5 oktober kommer vi att lägga fram vårt alternativa budgetförslag för frihet och rättvisa.

Fru talman! Finansministern! Ledamöter och åhörare! Den statsbudget för år 2000 som i dag överlämnas till riksdagen är ett resultat av en konstruktiv samverkan mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. Den är en precisering för år 2000 av de övergripande riktlinjer som vi beslutade om i vårbudgeten. Den stora nyheten är den kraftiga inkomstskattesänkningen och de höjda miljöskatterna. Denna skatteväxling bidrar till att korrigera obalansen mellan statens skatteinkomster från arbete och statens skatteinkomster från energi och miljösektorn. Sedan skattereformen 1991 har inte mycket hänt för att fortsätta den då inledda miljörelateringen av skattesystemet - inte mycket mer än utredningar och diskussioner. Nu tas äntligen konkreta steg från den Energiskatten på dieselolja höjs med 25 öre per liter. Det är ett steg i riktning mot att likställa skatten på dieselolja med den på bensin, som i dag är nästan 2 kr högre. Det finns inget skäl till varför det skall vara lägre skatt på dieselolja, eftersom dieseln är mer miljöpåverkande än bensinen. Energiskatten på el höjs med 1 öre per kilowattimme. Detta motverkar det minskade incitamentet för elsparande som de senaste årens sänkning av elpriserna har medfört. Det förbättrar också den relativa lönsamheten för t.ex. solvärme och för vindkraft som har en miljöbonus som motsvarar energiskatten. miljoner, vilket motsvarar 1⁄2 öre per kilowattimme producerad el. Den högre skattebelastningen innebär minskade ekonomiska marginaler för kärnkraftverken, vilket också medför att statens skadestånd vid lagstiftning om nedläggning minskar. Totalt ökar inkomsterna från dessa energiskatter med ca 1,7 miljarder fr.o.m. nästa år. Skattelättnaden innebär en lägre beskattning på el och eldningsolja i jordbruket. Härigenom undviks konstigheter som att torkning av spannmål på egen gård varit skattebelagt, men inte torkning i större anläggningar hos t.ex. ett bondekooperativt företag. Återstoden av inkomsterna används till sänkt skatt på arbete. Hela budgeten kännetecknas av just höjda miljöskatter och sänkt skatt på arbete, även om inte Karin Pilsäter och Lena Ek vill se det. Arbetsgivaravgifter kan sänkas på olika sätt, generellt eller selektivt. I den här budgeten har vi enats om att främst satsa på selektiva sänkningar för två ändamål, nämligen dels utöka möjligheten till kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa i mer än två år, dels förbättra villkoren för kompetensutveckling i arbetslivet genom att införa individuella utbildningskonton. Detta möjliggör sänkt arbetsgivaravgift och sänkt inkomstskatt för arbetsgivare och arbetstagare som satsar på kompetensutveckling. Dessa egenavgifter har en regressiv effekt på grund av att de är avdragsgilla, dvs. de drabbar relativt sett låginkomsttagare hårdare än höginkomsttagare. Därför är det bra att ett första steg nu kan tas mot att minska effekterna av egenavgifterna. Under år 2000 kompenseras löntagarna för en fjärdedel av egenavgifterna. Den tillfälliga skattereduktion med utpräglad låginkomstprofil som gäller 1999 permanentas. Fru talman! Den statsbudget som i dag överlämnas till riksdagen är stark. Statens finanser och svensk ekonomi är vid bättre hälsa än på mycket länge. Prognoserna för den ekonomiska utvecklingen åren 1999 och 2000 visar på väsentligt högre tillväxt och väsentligt lägre arbetslöshet än den bedömning som gjordes i våras. Detta leder bl.a. till ökade skatteinkomster för stat, kommuner och landsting. Men, och det är viktigt, det gäller att inte gripas av övermod, att inte öppna kassakistan för mycket och stimulera fram en överhettning. Den leder lätt till överkonsumtion, ökad miljöbelastning och stigande priser och räntor. Det är viktigt att följa utvecklingen den närmaste tiden och inte utlova ytterligare skattesänkningar utan eftertanke och noggrann analys. Den ökande ekonomiska aktiviteten leder till att det blir ännu viktigare att betona grön skatteväxling. Utan höjda miljöskatter kommer en snabb tillväxt att leda till ökad miljöpåverkan som kommer att synas i de gröna nyckeltal som, efter Miljöpartiets krav, numera återfinns i budgeten. Nästa år måste vi därför gå vidare med den gröna skatteväxlingen. Det som Mats Odell sade om att kurvorna pekar åt rätt håll är inte riktigt sant.

Man kan också se att bensenhalten i luft i och för sig minskat, men att den vintertid fortfarande ligger på nivåer över lågrisknivån i flertalet tätorter. Tillförseln av fosfor och kväve till haven minskade för tio år sedan, men har nu börjat öka igen. Den här utvecklingen måste brytas för framtidens skull. Därför måste den gröna skatteväxlingen fortsätta. Därför hälsar vi med tillfredsställelse att finansministern i onsdags meddelade att skattesamtalen nu kommer att fokuseras på energibeskattningen och att statsministern i ett tal i Västerås i förra veckan tydligt betonade vikten av en fortsatt miljörelatering av skattesystemet. Därmed kan en större del användas för nyttig verksamhet. Miljöpartiet har ständigt betonat vikten av att våra barn och barnbarn ska slippa ta över miljöskuld och statsskuld. Genom att vara konsekventa i den hållningen skapar vi ett ökat frihetsutrymme för nästa generation. Det är viktigt av flera skäl att utgifternas andel av bruttonationalprodukten successivt kan minska, inte minst för miljöns skull. Höga och ökande offentliga utgifter gör oss fullständigt beroende av en snabb BNP-tillväxt som kan orsaka ökad miljöpåverkan. Andra sätt att ta ut välfärden än genom att öka sin konsumtion, t.ex. genom att öka sin fria tid genom arbetstidsförkortning, försvåras om inte de statliga utgifterna är under kontroll. För att det skulle vara möjligt att låta utgiftstaket ligga fast under innevarande år kunde inte allt planerat bistånd utföras. Detta bistånd kan nu i stället utföras år 2000. Anslaget för biståndsverksamheten ökar nästa år till 0,72 % av bruttonationalinkomsten. Samtidigt höjs bruttonationalinkomsten kraftigt, både på grund av ekonomisk tillväxt och på grund av en teknisk omräkning. Härigenom höjs det ordinarie biståndsanslaget fr.o.m. år 2000 med drygt 1,3 miljarder jämfört med 1999. Dessutom får Sida och UD använda ytterligare 2 miljarder av sparade anslag för biståndsinsatser under nästa år. Fru talman! Redan i budgetöverenskommelserna hösten 1998 och våren 1999 förhandlade Miljöpartiet fram kraftigt höjda anslag på miljöområdet. I denna budget görs ytterligare påslag för år 2000, bl.a. med Efter påslagen i denna förhandlingsomgång blir det ännu tydligare att svensk miljöpolitik genomgår sin största förnyelse någonsin, och detta redan efter ett års samarbete mellan Miljöpartiet och regeringen. 350 miljoner, för att sedan höjas till en halv miljard fr.o.m. år 2001. För marksanering anslås 65 miljoner nästa år, och anslagen höjs sedan till 150 respektive Förutom detta ökas resurserna för miljötillsyn, miljöforskning och miljöbrottsbekämpning. Det blir också ökade resurser till Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen. Dessutom kommer ett investeringsstöd till solfångare att återinföras för åren 2000 Fru talman! Det är inte bara löntagarna som har drabbats av de höga egenavgifterna, också kommuner och landsting har drabbats. Genom att egenavgifterna har varit avdragsgilla har en betydande del av kommunsektorns skatteintäkter försvunnit. Detta inkomstbortfall har nu successivt kompenserats genom ökade statsbidrag, och nu börjar det se ljusare ut för den kommunala ekonomin. Kommunernas ekonomi förbättras också av den snabbare BNP-tillväxten, som gör att kommunernas skatteinkomster beräknas öka med 25 miljarder mellan 1999 och 2000, vilket är nästan 5 miljarder kronor mer än vad som beräknades i vårbudgeten. Utöver detta avsätts ytterligare en miljard kronor till vården år 2001. Trots dessa generella förstärkningar av den kommunala ekonomin finns det ett antal kommuner och landsting som fortsatt kommer att ha stora problem. Det gäller framför allt kommuner med befolkningsminskning. Jämfört med vårbudgeten avsätts ytterligare 700 miljoner kronor för detta år 2001. Miljöpartiet bedömer att de förstärkningar som görs för kommunsektorn möjliggör en förbättrad situation inom vård, skola och omsorg men att ytterligare åtgärder kan komma att behövas under kommande år. Avslutningsvis och sammanfattningsvis, fru talman, vill jag säga att denna budget är ännu ett litet steg på vägen mot ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Fru talman! De borgerliga partiernas företrädare tävlade om att säga att det går bra för Sverige. Undantaget var möjligen Karin "Dysterkvist" Pilsäter, som räknade upp alla de problem som fanns i landet och i världen i övrigt. Ändå inledde hon med att säga att det går bra för Sverige. Alla fundamentala ekonomiska fakta avseende tillväxt, sysselsättning, priser, räntor osv. visar att det går bra för Sverige. Det är naturligtvis riktigt som flera, bl.a. Lars Bäckström, påpekade, nämligen att det är en samvariation mellan vad som görs i den svenska ekonomiska politiken och som gjorts i budgetsaneringsarbetet under 1990-talet och det som händer internationellt. Jag vill ändå erinra kammarens ledamöter om att den internationella bilden inte är så enhetlig som man kan tro. Det finns länder som fortfarande har svårt att få i gång sina ekonomier, och det finns andra länder som har haft en mycket bra ekonomisk utveckling under senare år. Det handlar alltså när det gäller svensk ekonomisk tillväxt i grunden trots allt om det arbete som vi själva har åstadkommit under senare år. Det finns då anledning för svenska folket att glädja sig åt att det arbetet är på väg att ge resultat. Mot den bakgrunden förstår jag att moderaternas nye talesman, den gamle partisekreteraren, nu försöker skriva om den ekonomiska historien. Gunnar Hökmark talade om det budgetsaneringsarbete som moderaterna inledde i början av 90-talet. Det var nog den mest magstarka omskrivning av svensk ekonomisk historia som vi har sett på i varje fall några årtionden. Han skulle ha kunnat säga: Vi ber nu om ursäkt för det budgetarbete som vi bedrev i början på 90-talet och som ledde till ett fullständigt ekonomiskt moras i den offentliga ekonomin. Det går bra för Sverige därför att den regering som tillträdde efter 1994 års val har tagit itu med det enorma offentliga underskott som åstadkoms av regeringen Det är lite trist att behöva börja sin karriär som ekonomisk talesman med att diskutera vad som hände i början på 90-talet. Jag trodde att vi hade lagt det bakom oss, i varje fall som debattämne. Men, Gunnar Hökmark, när regeringen Bildt avgick 1994 var underskottet i de offentliga finanserna 11 % av bruttonationalprodukten. I dag talar vi om ett överskott. Vi har som ambition att från dessa 11 % i underskott gå till ett överskott om 2 % i de offentliga finanserna. Jag vet att den moderate partisekreteraren gärna vill se en annan beskrivning av vad som har hänt under 90-talet, men jag tror att det vore bättre att byta spelplan, Gunnar Hökmark. Gunnar Hökmark talar också om att regeringen inte presenterar någon affärsidé. Jag tycker att det är ett missledande sätt att se på samhällsekonomin med medborgaren som ett slags objekt som man kan hantera hur som helst. Sverige är inget företag i traditionell bemärkelse. Sverige är ett land bestående av löntagare, företagare, pensionärer och andra grupper som gemensamt har tagit och tar ett ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Om man ska tala om någon vision i det som den socialdemokratiska regeringen har om dagens och framtidens Sverige, är det naturligtvis ett Sverige som präglas av uthållig tillväxt och social rättvisa. Det är långt från den affärsidéfilosofi som moderaterna representerar. Gunnar Hökmark sade att allt färre får försörja alltfler i Sverige. Gunnar Hökmark! Det är bara att läsa i finansplanen, där vi kan konstatera att år 1994, när regeringen Bildt fick avgå, sysselsatte sig 74 % av den vuxna befolkningen i åldern 20-64 år i arbete. I dag är vi på väg mot 77 %, och regeringens mål är att 80 % av befolkningen ska vara i arbete år 2004. Det är raka motsatsen till det som Gunnar Hökmark sade. Jag tror inte att det är någon idé att i första hand ägna tid åt att diskutera det som har hänt. Det vore i stället intressant att diskutera vad som ska hända i framtiden. Jag inser att både Gunnar Hökmarks och andra borgerliga företrädares fullständiga avsaknad i sina inlägg av en diskussion om fördelningspolitiken är ett tecken på att man inte är intresserad av vilken fördelning vi har av våra resurser i framtiden. Jag kan konstatera att budgetpropositionens olika förslag för nästa år innebär att den tiondel av svenska folket som har de lägsta inkomsterna får en ökning av sina disponibla resurser med 3 % nästa år. Den tiondel som har de högsta inkomsterna får en ökning med bara hälften så mycket. Det är socialdemokratisk fördelningspolitik. Om detta hade de borgerliga inte någonting att säga, och om de hade sagt någonting hade de förmodligen menat att det varit felaktigt, eftersom de lägger fram förslag som i stor utsträckning har precis motsatt effekt. Mats Odell talar i likhet med andra borgerliga företrädare om att det går bra för Sverige. I nästa ögonblick säger han med ett stort antal ord: Passa på nu när det går bra för Sverige att öka utgifterna så mycket som möjligt och minska inkomsterna så mycket som möjligt! Vi såg vad det receptet ledde till i början på 90-talet: växande utgifter och minskande inkomster. Det ledde till en ekonomisk kris som det har tagit fem år att komma ur. Jag vill påminna om att det ändå var så, Mats Odell, att ni inte lyckades infria alla era löften om utgiftsansträngningar. Låt mig bara påminna om att kristdemokraterna föreslog att man skulle satsa 10 miljarder på sjukvården. Det genomfördes aldrig. Det är klart att det hade varit ytterligare 10 miljarder i budgetunderskott om det hade genomförts. Nu föreslår regeringen att vi ska satsa visserligen inte 10 men 9 miljarder åren framöver på kommuners och landstings gemensamma sjukvårdsinsatser. Jag utgår från att Mats Odell inser att det nu finns ekonomisk grund för att dela ut dessa 9 miljarder. Nu kan det genomföras. Det är inte bara ett löfte utan något som är på väg att bli verklighet, i motsats till de 10 miljarder som kristdemokraterna talade om i början på 90-talet. Sjukvården är oerhört central för framför allt våra äldre, och i de prioriteringar som regeringen har gjort under senare år har vi lyft fram vården och omsorgen om barnen och om de äldre, liksom inte minst sjukvården, skolan och den högre utbildningen. Det är mot den bakgrunden oerhört viktigt för våra äldre att vi nu gör denna stora satsning på sjukvården framöver. Socialministern presenterar en nationell sjukvårdsplan, som naturligtvis ska genomföras i samverkan med våra sjukvårdshuvudmän med det som kommuner har ansvar för på sina respektive områden. Det är oerhört viktigt att det kan ske på det sättet att kommuner och landsting med egna resurser och egna inkomster kan vara med om att finansiera en sådan sjukvårdsutbyggnad utöver det som staten kan bidra med genom de 9 miljarderna. I det läget är det allra viktigaste för kommuner och landsting att vi får en bra tillväxt åren framöver. Som nu senast Matz Hammarström sade ökar ju kommunernas inkomster med 25 miljarder kronor nästa år som ett resultat av att vi nu har en växande tillväxt i svensk ekonomi. För varenda tiondel mer som vi får i tillväxt kommer kommun och landstingssektorn också att kunna bygga ut sjukvården, skolan och andra oerhört centrala områden. När jag lyssnade till Lena Ek framhöll hon att Centern tog ansvar för en del av budgetsaneringen under föregående mandatperiod. Det är riktigt. Centern medverkade i den borgerliga fyrpartiregeringen till rätt många av de bekymmer som vi har jobbat med de senaste åren. Men det är riktigt att Centern också har tagit en stor del av ansvaret för att återställa ekonomin. Samtidigt säger Lena Ek att det inte sker några strukturförändringar just nu, när tillfället är ganska gynnsamt för att åstadkomma strukturförändringar. Jag skulle vilja påminna Lena Ek om det som regeringen och även Centerpartiet har understött, som verkligen tillhör de stora strukturförändringarna i svensk ekonomi under senare tid. Hela saneringen av de offentliga finanserna, budgetprocessen, utgiftsmålen har varit en del av detta arbete, liksom hela diskussionen om Riksbankens nya roll. Pensionsreformen har väckt internationellt uppseende och erkännande. Det ses med avund i många andra länder att vi har åstadkommit en god pensionsreform för framtiden. Avregleringen av olika marknader har skärpt konkurrenstrycket och kan sänka priserna för framtiden. Det är många saker som kan krediteras kontot Strukturförändringar som förändrar vår ekonomi, och i budgetförslaget går vi ett steg vidare med sänkningar av marginaleffekterna som leder till att fler kan söka sig ut på arbetsmarknaden, att fler känner att det är god ekonomi att också söka arbete. De regionala tillväxtavtalen är oerhört väsentliga i det här sammanhanget, eftersom de tar vara på den kraft som finns i varje region, i varje län, i varje del av vårt land. Självfallet ska staten samspela med de starka krafter som finns i kommuner, i landsting, i löntagarorganisationer och i företagarorganisationer och som hela tiden föder nya lokala idéer. I det samspelet tror jag att mycket av den framtida regionalpolitiken finns. Jag har lite svårt att förstå den sammanfattning som Lena Ek ägnade sig åt när hon sade att det visserligen går bra för Sverige, men att alla förlorar just nu. Det höll på något vis inte ihop logiskt. Det kanske inte heller var tanken. Det är inte någon kommunakut som har startats, Lena Ek. Det är en kommundelegation som har tillsats. Det är inte akuta, brådstörtade insatser det handlar om. Det handlar om att en del av Sverige har betydande problem med utflyttning, med minskat befolkningsunderlag. Det är en strukturförändring som måste ske i många kommuner och landsting. Där måste staten hjälpa kommuner och landsting att komma i den ekonomiska balans som riksdagen har fattat beslut om att alla ska ha år 2000. Det är ett arbete som inte sker på kort tid. Det är inte något akut arbete. Det är ett långsiktigt strukturarbete som kommuner, landsting och staten ska göra i samverkan. Vi har sett till att det i budgetförslaget finns reella resurser för nästa år, året därpå, år 2002 och åren framöver. Om vi kan gå in med ett sådant arbete tror jag att vi också kan se till att hela Sverige får en chans att utvecklas. Jag noterar med anledning av Karin Pilsäters anförande att hon i motsats till Lena Ek sade att det hade hänt en del när det gäller strukturförändringar under senare tid. Hon markerade EU-medlemskapet, skattereformen, budgetreformen och liknande. Karin Pilsäter och Lena Ek får väl debattera sins emellan om det har gjorts strukturförändringar eller inte, eftersom Lena Ek förnekar strukturförändringar och Karin Pilsäter räknar upp ett antal sådana som hon tycker har genomförts. Men det mer intressanta och viktiga när vi nu har en bättre ekonomisk situation tycker jag är att det mål vi har ställt upp, att vi ska ha 2 % i överskott över en konjunkturcykel, inte är ett mål som är kortsiktigt i den bemärkelsen att vi nu tror att vi bara nästa år ska få en bra konjunktur och sedan är det över. Vi tror naturligtvis att vi ska ha en mer bestående konjunkturutveckling. Det här målet ska kunna leva under en lite längre period. Det är viktigt, och jag instämmer gärna i det som Matz Hammarström sade i slutet av sitt anförande, att det vi föreslår i form av sänkta skatter, det vi föreslår i form av reformer på olika områden är väl finansierat. Därför skulle det vara intressant att se om Karin Pilsäter och andra, som säger att man kommer att föreslå ännu mer av skattesänkningar på olika områden, också förmår att finansiera dessa ännu mer vidgade skattesänkningar och om det ska ske på det traditionella sättet, nämligen att man minskar insatserna för de arbetslösa, minskar ersättningen för de arbetslösa och minskar ersättningen för de sjuka. Är det just de som har burit tunga bördor som nu igen ska få bära ännu tyngre bördor som ett resultat av att man från borgerligt håll vill driva en annan fördelningspolitik än den som regeringen nu föreslår, dvs. en fördelningspolitik där de grupper som har relativt hyggliga inkomster ska få mer skattesänkningar à la Folkpartiet och Moderaterna och där de grupper som vi i första hand värnar om, låg och medelinkomsttagare, ska få stå tillbaka även i fortsättningen. Hela budgetpropositionen har tillväxt och rättvisa som tema, en uthållig tillväxt och en social rättviseutveckling. Det innebär att vi tar ett ansvar för kommande generationer genom att vi prioriterar fortsatt avbetalning på statsskulden, genom att vi prioriterar fortsatta insatser för att pressa tillbaka arbetslösheten för att nå våra sysselsättningsmål. Vi prioriterar den regionala balansen genom ytterligare insatser för de kommuner och landsting som har det allra svårast. Vi prioriterar just utbyggnaden av sjukvården, som inte minst de äldre har störst anledning att känna tillfredsställelse över. I samverkan med kommuner och landsting och med en ökad tillväxt kan vi få både nya statliga och nya kommunala resurser för sjukvården och omsorgen. Framför allt ser vi till att de unga erbjuds en bra utbildning i framtiden. Som ett viktigt fördelningspolitiskt inslag för våra barn och våra barnfamiljer kan vi också via höjda barnbidrag från årsskiftet och via en maxtaxereform ytterligare radikalt sänka de marginaleffekter som gör att vi får ett ökat arbetskraftsutbud. Det gör att vi kan förhindra det som en del tror kan inträffa, men som jag tror att vi kan hålla ordning på, nämligen att vi får en så het ekonomi att vi får tillbaka inflationstendenser och att vi inte får den balans som vi hela tiden vill eftersträva i vår ekonomi, den balans som ska ge oss en hållbar tillväxt i flera år framöver och som ska innebära att vi fortsätter en social rättvisepolitik.

Fru talman! I regeringens budgetproposition stod i inledningen att man nu sätter punkt för 1990-talets ekonomiska politik. Om det vore så väl.

Jag säger detta därför att när vi diskuterar denna politik måste man om man ska vara seriös undvika sådana här målfotografier som visar att det är bra just nu. Det räcker inte som beskrivning. Det intressanta är varför det har gått bra och vad som krävs för att det ska gå bra. Det är i det perspektivet, fru talman, som det saknas någonting fundamentalt i regeringens ekonomiska politik. Det saknas en analys av de problem som finns i det svenska samhället. Antingen är det så att de inte finns. Segregationsproblemet finns inte. Avfolkningsproblemet i många olika regioner är inte något problem. Utflyttningen av företag är inte något problem. Eller också är det så att regeringen inte ser dessa problem eller att regeringen inte har någon politik för dessa problem. Jag skulle vilja fråga Bo Ringholm om han vill beskriva vad regeringen avser att göra för att fler företag ska växa fram och att det ska bli ett stopp på utflyttningen av svenska företag. Är det inget problem? Det står i finansplanen att många branscher i Sverige lider av bristande konkurrens och att den avreglering jag tidigare berörde måste fullföljas. Jag kan nämna tre branscher som präglas av bristande konkurrens, nämligen vård, omsorg och skola. De lider av bristande mångfald, vilket drabbar de enskilda patienterna. Här finns den stora skiljelinjen mellan oss och socialdemokratin. När ni talar om vården, omsorgen och skolan, talar ni om landsting och kommuner, medan vi talar om patienternas rätt att själva välja vård, elevers och föräldrars rätt att välja skola, de äldres rätt att själva bestämma över sin vardag. Vi ser i dagens tidning att Lärarförbundet pekar på att pengarna inte når fram till skolorna, att pengarna inte når fram till eleverna. Det skulle vara intressant att få veta vilka planer regeringen har för att föra makten till de enskilda människorna när det gäller besluten om skolan och sjukvården. Den enskilde ska kunna bestämma mer och kommunerna lite mindre. Mångfalden ska bli större och tryggheten i välfärden desto starkare. Problemen finns inom sjukvården, skolan och omsorgen. Ni gör ingenting åt det. Vi kommer att redovisa en politik för hur enskilda människor ska kunna stärkas.

Fru talman! Jag uppskattar att Gunnar Hökmark inte gjorde ett nytt försök att skriva om den ekonomiska historien i början av 90-talet. Det är ett faktum att den moderatledda regeringen åstadkom ett ekonomiskt moras som det har tagit fem år att ta itu med. Gunnar Hökmark efterfrågar en analys av hur regeringen ser på dagens och framtidens problem i Sverige. Han nämner särskilt frågor kring segregation, avfolkning och utflyttning av företag. Jag föreställer mig att den lösning Gunnar Hökmark vill anvisa är att marknaden ska klara av problemen, segregationen, utflyttningen av företagen och avfolkningen. Det är precis tvärtom.

Det är därför arbetsmarknadspolitiken läggs om, just för att invandrarna via kompetensutveckling och yrkesutbildning ska kunna söka jobb i fortsättningen. Det är därför arbetsmarknadspolitiken läggs om så att de långtidsarbetslösa, med många invandrare, ska få chans till en bra start i arbetslivet. Det är därför regeringen har arbetat intensivt med de regionala tillväxtavtalen för att stärka de regioner i landet som har haft de största svårigheterna att få ett fotfäste för arbetsplatser och företagsamhet. Det är därför regeringen har satsat allt för att få till stånd en ekonomi i balans för att förhindra att företag slås ut på grund av icke sunda statsfinanser. Därför har sunda statsfinanser, låg inflation och låg ränta varit en absolut förutsättning för att äntligen få en tillväxt som gör att efterfrågan ökar. Det är efterfrågan som är alla företags främsta faktor för att växa och bli större. Den nuvarande utvecklingen med fler och fler företag som har intresse av och vill etablera sig i Sverige är ett exempel på att det ekonomiska arbetet har varit framgångsrikt för att få balansen i ekonomin och den tillväxt som sker. Jag ska svara på Gunnar Hökmarks fråga om regeringens analys av utvecklingen i framtiden. Den allra mest betydelsefulla sektorn är kompetensutveckling. Det handlar om att ge näringslivet, företagen, arbetsgivarna, kompetent arbetskraft, och att se till att de arbetslösa och arbetssökande får den kompetens som efterfrågas av företagen. Att gifta ihop de två intressena, att mäkla ihop arbetsgivarnas önskan om utbildad arbetskraft och de arbetssökandes önskan om ett jobb, är oerhört viktigt. Detta underlättas av att vi fått utrymme i budgetförslaget för att lägga stora resurser på kompetensutveckling. Det är det allra viktigaste. Jag håller med om att det vore bra om vi kunde öka konkurrensen, framför allt i de delar av näringslivet som medverkar till att prisnivån är för hög i förhållande till utlandet.

Fru talman! Bosse Ringholm tycks inleda varje anförande med att tala om att han inte ska tala om gårdagen. Sedan använder han en stor del av anförandet till att tala om den och undviker att tala om morgondagen. Jag ska inte gå in i en allmän käbbeldebatt om hur saker har varit, men jag rekommenderar Bo Ringholm att läsa s. 24 i hans egna finansplan angående den ekonomiska utvecklingen under 1980 1990-talen. Där står att resultatet från slutet av 1980 talet och inledningen av 1990-talet avskräcker. Är Bosse Ringholm i övrigt tveksam om när saneringen började är det bara att läsa röstprotokollen i denna kammare. Var så pass generös och se att vi lever i en långsiktig utveckling. Det är på grund av denna långsiktiga utveckling som jag finner det angeläget att fundera kring vad vi gör i dag för att det ska gå bra för Sverige och människorna i Sverige under nästa decennium och de kommande åren därefter. Jag blev bekymrad nu när finansministern var uppe i talarstolen. Jag hade frågat honom hur han ser på problemen i en lång rad olika områden. Jag vet inte hur den övriga kammaren noterade saken, men jag upplevde det som att han inte ser problemen. Han nämnde över huvud taget inte utflyttningen av företagande, ägande och företagsverksamhet. I stället hävdade han att bilden är den omvända. Har man den verklighetsbilden, fortsätter man att gå i samma gamla ullstrumpor som en gång i tiden ledde oss in i stora problem. Det vore bra, Bo Ringholm, om regeringens företrädare, i stället för lite allmänna slabangformuleringar, talade konkret om de förändringar som krävs. Jag är övertygad om att om vi ska klara de problem som finns inom sjukvård, som möter våra elever och äldre, krävs det ökad mångfald och konkurrens i samhället. Ni bekämpar just nu den mångfalden. Ni bekämpar därmed också en del av den ekonomiska dynamik som skulle kunna kombineras med en växande social trygghet. Det vore bra om regeringen i denna finansplan, i denna budgetproposition, hade redovisat vad man vill göra för att öka människors sociala trygghet. Det är inte bara fråga om allmänna bidrag utan just med hjälp av fler och växande företag, fler och nya jobb. Där saknar ni besked. Det är det som är dilemmat med denna politik. Det är därför som läget är allvarligt för Sverige, och det är därför som vi med kraft kommer att lägga fram ett annat alternativ.

Fru talman! I 2000-talets Sverige är det viktigt för företagen att det finns en god efterfrågan på deras varor och tjänster. Det är också viktigt för företagen att det finns välutbildad arbetskraft till de platser som företagen kan erbjuda. Det är vidare viktigt för företagen att de har goda betingelser för sin näringsverksamhet. Det sker bl.a. via de förslag om sänkta skatter för företagen som finns i budgetpropositionen. Jag tror att det här sammantaget kan innebära att vi i dag och åren framöver har ett näringsklimat som är väldigt förmånligt och att vi får en kraftig sysselsättningsutveckling. Det är ingen tillfällighet att vi de senaste månaderna har haft den kraftigaste utvecklingen av sysselsättningen sedan 60-talet, då vi började med arbetskraftsundersökningarna. Det är mycket glädjande om de grupper som hittills har stått utanför arbetsmarknaden i för stor utsträckning, som invandrare, arbetshandikappade och långtidsarbetslösa, nu får chansen att komma in. Det finns konkreta förslag i budgetpropositionen som underlättar dessa gruppers inträde. För att inte minst bryta segregationen är det oerhört viktigt att vi ger våra invandrare en chans att komma in på arbetsmarknaden. Regeringens förslag om att den som har varit långtidsarbetslös mer än två år ska via en kraftig samhällssubvention kunna komma in på olika arbetsplatser är en uppmaning till alla arbetsgivare och alla företag att fundera på om de inte kan bidra till att bryta segregationen genom att ge invandrare den chansen på arbetsmarknaden. Det är ett stycke mycket god socialdemokratisk näringspolitik och sysselsättningspolitik som presenteras i budgetpropositionen. Men det är också viktigt att näringslivet, inte minst i internationellt avseende, är konkurrenskraftigt. Det är mot den bakgrunden som jag gärna ser att konkurrensen och konkurrenstrycket kan växa i många branscher, för att vi ska kunna hävda oss internationellt och för att vi ska kunna pressa ned de prisnivåer som fortfarande är för höga i vissa branscher jämfört med omvärlden. Det vore intressant om moderaterna hade något bidrag till den konkurrensdiskussionen. I övrigt verkar det som om moderaterna mest är intresserade av att diskutera konkurrensen inom vården. Vi har tyvärr sett alltför många exempel på olika konkurrensinslag i sjukvården och äldreomsorgen som har slutat på ett sätt som medborgarna nog inte har uppskattat särskilt mycket.

Fru talman! Jag hade räknat med att komma in efter den borgerliga attacken. Jag ska ta upp en sak. Vi är överens om det mesta i politiken efter de diskussioner vi har haft, men vi är oeniga på vissa punkter och har och har haft skilda meningar. Vi har nu lagt fast utgiftstak för år 2000 och 2001, och dem ska vi leva med. Vi har fått en budget som kanske är den bästa under dessa tak. Jag tror att jag och finansministern är överens om att man först ser på vilka inkomster man har och sedan kan se på vilka utgifter man kan ta på sig. Jag tror att det är en god syn. De utgiftstak som läggs för tre år framåt har bidragit till budgetsaneringen och förenklat budgetprocessen - alldeles säkert i regeringskretsen. Vi sätter ju preliminära tak på våren här i riksdagen, och det måste betyda att de kan ändras. Jag vill fråga finansministern: Kan man ändra ett utgiftstak? Jag menar att man kan det under vissa omständigheter, t.ex. höja det eller sänka det. Under vilka omständigheter kan man göra det? Det måste man fråga sig. Om man har 100 i inkomst och sätter av 90 till utgifter och 10 till sparande kan det verka klokt. Man ska inte göra slut på alla pengar utan spara, precis som jag lärde mig i Lyckoslanten en gång. Det är klok politik. Men om man då får 110 i inkomst ett år, alltså en oväntat hög inkomst, skulle man då kunna ta sig före att säga att man det året har råd med 93 i utgifter och ändå kan öka sitt sparande från 10 till 13, och t.o.m. i det läget avstå en del av löneförhöjningen till chefen, dvs. betala tillbaka skatt? Kan man tänka sig en sådan åtgärd? Det är det som våra diskussioner ibland handlar om när vi diskuterar utgiftstak. Kan man överväga det, finansministern?

Fru talman! Det som har varit styrkan i svensk ekonomi under senare tid, och i dag också, är att vi har ställt upp vissa mycket bestämda mål - utgiftsmål och annat - för vår politik och att vi har hållit målen. Det sista är oerhört viktigt; det gäller att också nå de mål som man har ställt upp. Med en växande respekt för den ekonomiska stabilitet och ekonomiska balans som vi har i ekonomin har vi självfallet ett utrymme för att åren framöver själva välja hur vi vill använda våra resurser på ett annat sätt än tidigare. Det är det som representerar genombrottet i den budgetproposition vi nu presenterar för 2000-talet, jämfört med det vi har gjort de senaste åren. Vi är alltså inte tvingade till ett visst mått av budgetsanering, utan vi har nu en betydligt större valfrihet. Då kan vi självfallet också diskutera hur vi klarar våra utgifter i det långa perspektivet. Det som jag hela tiden tycker är oerhört viktigt är att utgiftsnivån inte bara ska ses för ett enstaka år, utan skall vara någonting som vi klarar för en längre tidsperiod. Jag antar att ingen här i kammaren vill komma tillbaka till en situation där vi har dragit på oss en utgiftsnivå som är så hög att vi återigen tvingas börja ett stort och omfattande besparingsarbete. Därför måste det hela tiden vara en balans och en avvägning, så att vi varje år ser vilka resurser som kan användas för utgifter, vilka resurser som kan användas för skattesänkningar och vilka resurser som måste användas för att betala av på vår statsskuld. Vi kan självfallet bestämma själva i växande omfattning hur detta skall hanteras, om vi framöver kan bibehålla den ekonomiska stabilitet som vi nu har fått.
Fru talman! Det är stora och viktiga frågor som vi nu diskuterar, och jag tror inte att vi skall lösa dem och sätta ned foten helt bestämt i denna diskussion. Vi får återkomma till detta och se hur ekonomin utvecklar sig. Vi i Vänsterpartiet tror att man måste kunna tänka sig den situationen att när inkomsterna ökar skall man också kunna höja utgiftstaken och klara av att amortera samtidigt. Det här är inte två motstridiga punkter, utan de går att förena. Jag kan uttrycka det i en bild. De flesta av oss är föräldrar, och vi har en prognos. Vi kan gå in på Hennes & Mauritz och se vilken centilong barnen ska ha i en viss ålder. Men vissa barn växer fortare än andra, och då får man anpassa sig efter den verkliga tillväxten och inte bara säga att "du är 13 år och ska ha den här storleken". Om man inte gör det kommer barnen att gå med väldigt korta byxor. Så ska vi inte ha det i Välfärds-Sverige. Har vi sådana fall? Ja, ibland har vi det. När vi nu t.ex. får en ökad tillväxt i ekonomin får vi ibland ett ökat tryck mot utgiftstaken, hur konstigt det än låter. Det är saker som bestäms av BNP-utvecklingen, EU avgifter och bistånd, som kan göra att en god tillväxt innebär att vi tvingas spara hårdare än väntat för att klara utgiftstaken. Det här är sådant vi måste diskutera. Här pågår en översyn, så vi kan återkomma till frågan. Det är en viktig diskussion som vi måste föra i konstruktiva termer, så att vi kan bygga välfärd och ha stabila offentliga finanser.

Fru talman! Det allvarliga är ju, som flera talare har varit inne på, att regeringen inte vårdar grunden för en långsiktig tillväxt. Det talas om strukturpolitik, men det händer väldigt lite. Det verkar som om näringsministrarna på superdepartementet fortfarande håller på att gräva i startgroparna. Här får de akta sig, så att vi inte hamnar i ett läge där det är dags att börja kyla av konjunkturen innan de är klara med några skatteförslag. Bosse Ringholm berömmer sig av procentsatserna i fördelningsbilagan. Det är en väldig skillnad mellan procent och antal kronor. Det allvarligaste är ju att pensionärerna över huvud taget inte finns med i denna fördelningsanalys. Stämmer det att en svensk folkpensionär kommer att få en höjning på ungefär 25 kr? Det räcker jämnt upp för att täcka de nya kostnaderna för den höjda Finansministern talade också om överskottsmålen, och det är det som jag vill uppehålla mig vid, fru talman. De ska vara långsiktiga. Låt oss granska det lite grann. När regeringen och riksdagen lade fast överskottsmålet på 2 % för den offentliga sektorn var det för att skapa en säkerhetsmarginal i statens finanser inför kommande lågkonjunkturer. Tanken var att man skulle kunna möta nedgångar utan att lågkonjunkturen omedelbart skulle behöva strama åt ekonomin. Men det regeringen i dag presenterar, fru talman, är faktiskt att hela denna marginal i praktiken har försvunnit från statens finanser och i stället hamnat i pensionssystemet. Någon extra marginal för statsfinanserna är det alltså alls inte längre frågan om. Regeringen räknar t.o.m. med ett strukturellt underskott i statsfinanserna eller i statens finansiella sparande år 2002 på 8,1 miljarder. Samtidigt får ålderspensionssystemet ett tillskott på nästan 50 miljarder. Men statens finanser har ingen buffert längre, Bosse Det är väl ändå inte så att pensionssystemet kan användas fritt och att regeringen om det går sämre - man ser redan att tillväxten avtar i slutet av kalkylperioden - kan räkna med att bufferten finns i pensionssystemet? Samtidigt är det så att regeringens beräknade amorteringar på statsskulden redan i dag är helt beroende av massiva utförsäljningar av statliga företag - 95 miljarder kronor - och av att 45 miljarder överförs från pensionssystemet till statskassan. Av detta följer, fru talman, att lånebehovet och därmed statsskulden kommer att öka direkt när konjunkturen viker - det gör den ju förr eller senare - eller om utvecklingen blir sämre än den regeringen räknar med. En sådan utveckling ligger faktiskt redan i regeringens egna kalkyler. Vi ser alltså att tillväxten avtar trots att man räknar med att det går bra för Sverige. Fru talman! Regeringen är med andra ord tillbaka på ruta 1 när det gäller möjligheterna att undvika en finanspolitik som förstärker konjunktursvängningarna. Jag måste fråga finansministern om han inte delar min oro för att statsbudgeten med regeringens i dag föreslagna finanspolitik i själva verket balanserar på en mycket slak lina. Hur bra går det egentligen för de svenska statsfinanserna?

Fru talman! Det som är oerhört intressant inte minst för landets pensionärer är att vi nu har kunnat återupprätta den svenska ekonomin - både statens, kommunernas och landstingens ekonomi - och att kommuner och landsting nästa år kan använda 25 miljarder kronor mer exempelvis för sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och skola. Staten kan sedan 1996 varje år öka på de statliga bidragen till kommuner och landsting. Tillsammans med de 9 miljarder som vi satsar extra på sjukvården från 2001 till 2004 ger det oss möjlighet att ge framför allt de äldre en bättre sjukvård och omsorg i framtiden. Sveriges riksdag och de politiska partierna har prioriterat diskussionen om vad vi kan göra för att stärka just välfärden. Vi har från socialdemokratiskt håll tagit täten i det arbetet och fått en riksdagsmajoritet som ställt sig bakom också denna stora satsning på vård, skola och omsorg. Det handlar framför allt om sjukvården åren framöver, och om att hjälpa de kommuner som har stora svårigheter. I det perspektivet är inlägget från Mats Odell intressant. Han försöker framställa sig och sitt parti som alla goda gåvors givare. Han talar för att det borde vara ännu mera utgifter och ännu mindre inkomster till staten via ännu större skattesänkningar. Det borde vara ännu mera avbetalningar på statsskulden. Att det inte går ihop är en självklarhet, men det generar uppenbarligen inte Mats Odell. Jag tycker att det är pinsamt också mot bakgrund av att Mats Odell och hans parti egentligen inte har gillat målet om 2 % överskott utan tyckt att det har räckt med hälften tidigare. Nu plötsligt är det t.o.m. för lågt. Det borde vara ännu högre. Det är denna typ av ekonomiska - eller oekonomiska - resonemang som lätt leder till att man får en samhällsekonomi i olag och obalans. Man tror att man kan dra i väg utgifterna, minska inkomsterna, betala av ännu mer på statsskulden och låtsas som om ingenting har hänt. Jag hoppas att Mats Odell och kristdemokraterna uppträder mer samhällsekonomiskt ansvarsfullt i fortsättningen. Då skulle det finnas ett utrymme också för en bra dialog. Jag vill till sist säga till Mats Odell att vi nästa år kan konstatera att den tiondel som har lägst inkomster får dubbelt så mycket tillskott som den tiondel som har högst inkomster. Jag utgår ifrån att Mats Odell ändå tycker att det är bra.
Fru talman! Jag tror att det vore bra om finansministern bemödade sig om att referera de olika partiernas budgetalternativ på ett korrekt sätt. I kristdemokraternas budgetalternativ förhåller det sig så, att utgiftstaket för åren 2000, 2001 och 2002 är lägre än den socialdemokratiska regeringens. Vi har ordning på vår ekonomi i vårt butgetalternativ. Jag tycker att det är viktigt att finansministern inte försöker ge en helt felaktig bild av detta. När han sedan talar om kommunernas ekonomi undviker han att svara på min fråga. Stämmer det att den vanlige svenske pensionären av det guldregn som nu faller över allt och alla får 25 kr? Det räcker ungefär till de höjda TV-licenserna. Det vore intressant om finansministern svarade på detta. Han undvek helt den stora fråga som jag tog upp, nämligen det faktum att det 2-procentiga överskottet fr.o.m. år 2001 helt och hållet kommer att hamna i ålderspensionssystemet. Det finns alltså ingen buffert, vilket var tänkt från början i detta system, för att fånga upp exempelvis en sämre konjunktur och förändringar av inkomsterna eller av utgifterna. Bosse Ringholm har tid på sig att svara på frågan. Delar han min oro för att finanspolitiken balanserar på en slak lina med den inriktning som regeringen nu har? Det finns ingen buffert av detta slag.

När det gäller fördelningspolitiken, fru talman, ägnade jag en stor del av mitt anförande åt att peka på att det är väldigt många grupper som det inte går bra för när det går bra för Sverige. Där har regeringen inte lyckats med sin politik. Vi kristdemokrater kommer att lägga fram ett förslag. Jag väntar mig en saklig kommentar och en saklig kritik av det förslaget från finansministerns sida, och inte de svepande formuleringar som han här har presterat.

Fru talman! Om det är så som Mats Odell säger, dvs. att kristdemokraterna kommer att lägga fram ett budgetalternativ som är i balans, är det ännu mer pinsamt att Mats Odell står här och argumenterar för ökade utgifter, minskade inkomster och ökad avbetalning av statsskulden. Ekvationen går inte ihop. Jag tycker att det är lite trist att konstatera att Mats Odell vill ta täten i den borgerliga liga som oftast försöker åstadkomma förslag som saknar varje form av samhällsekonomiskt rim och reson.

Fru talman! Finansministern påpekar vilka strukturförändringar som Centerpartiet har varit med om att dra fram till verklighet. Det är bara att instämma. Det är alldeles korrekt. Men det ironiska är att ett av de områden som nu finns kvar och som har störst behov av strukturförändringar är arbetsmarknadspolitikens område. Finansministern har ju i och med sitt förra arbete ett stort ansvar för att det här behovet av strukturförändringar faktiskt finns kvar. Det handlar om människor som inte har kommit in på arbetsmarknaden över huvud taget, och det handlar om människor som har blivit utslagna från arbetsmarknaden. Den här gruppen - grovt räknat en halv miljon människor - har det mycket eländigt. De lever i sexmånadersperioder som gör det väldigt svårt för dem att planera sina liv. Finansministern pratar också om social rättvisepolitik. Skattesänkningarna slår så att den som tjänar 12 000 kr får en sänkning på 145 kr i månaden. Den som tjänar 35 000 kr får en sänkning med 440 kr i månaden, och de fattigaste pensionärerna får en sänkning med 25 kr i månaden. Det tycker inte jag är social fördelningspolitik.

Fru talman! Jag noterade att Lena Ek inte bestred den uppgift som finns i finansplanen om att det är den grupp som har den lägsta inkomsten som får den största ökningen av den disponibla inkomsten. Det är naturligtvis viktigt att konstatera att vi är överens om detta. Dessutom har vi höjt skatterna under 1990-talet med ungefär 50 miljarder kronor. Det har Lena Ek och hennes parti bidragit till som ett led i budgetfinansieringen. 35 av dessa 50 miljarder kronor handlar om de s.k. egenavgifterna. När vi nu kan börja betala tillbaka denna egenavgiftshöjning har vi valt modellen att betala tillbaka krona för krona. Det tycker jag är den mest rättvisa metoden. Den som har betalat Om Lena Ek har någon annan modell att anvisa skulle det vara intressant att se hur rättvis en sådan modell skulle vara. Jag är medveten om att det inte bara är en budget som handlar om skattesänkningar. Man måste se budgeten i dess helhet. Det mest prioriterade området är satsningarna på de äldres sjukvård och omsorg, på barns och ungdomars skola och barnomsorg osv. Det handlar om att parallellt satsa på arbetet för vården, skolan och omsorgen och det här utrymmet som finns för skattesänkningar. Vi hoppas självfallet att vi ska kunna gå vidare åren framöver också med en god ekonomi.
Fru talman! Det var bara ett landsting som gick med vinst förra året. I dagens Sverige står massor med människor i kö till vård. Över 19 000 kvinnor slås sönder hemma, och skattesänkningsförslaget innebär en fördelning som gör att de som tjänar minst får minst tillbaka i kronor och ören. De som har det absolut svårast i Sverige i dag är de pensionärer som bara har folkpension och ingen ATP. Det är inte konstigt i det här sammanhanget att sju landsting har över 200 000 inkassoärenden som gäller patientavgifter. Det är inte rättvis fördelningspolitik. Sedan kan man vända procentsatserna hur som helst, men i verkligheten ser det ut så här.

Fru talman! Inte helt oväntat gjorde Bosse Ringholm just det som jag antydde. Han kallade mig nämligen för dysterkvist. Men det handlar inte om dysterkvistar och om att se problem framför sig - jag läser för övrigt bara innantill i regeringens egen budget, och där framgår det tydligt och klart att man själv förutspår en nedgång. Det handlar om hur vi ska kunna utnyttja den goda situationen och omvandla den här konjunkturuppgången som vi har i år till en långsiktigt god tillväxt. Man måste ju kunna se framåt också. För övrigt vill jag bara säga att det är lätt att bli dyster. Bosse Ringholm sade förut att han trodde att vi hade lagt debatten om början av 1990-talet bakom oss. Det trodde vi också, men nu hör vi hur man retoriskt refererar till vad som hände och tänker tillbaka på hur det var förra gången en finansminister avgick för att han inte fick igenom sin ekonomiska politik och ersattes av en AMS-chef. Den finansministern såg vändningen framför sig. Den vändningen var ju ett fritt fall. Det är klart att det är lätt att bli dyster när man hör hur 1980 och 1990-talen refereras av Ringholm. Men jag vill inte uppta mer tid med att tala om detta. Jag säger bara: Gå hem och läs historia! Jag vill i stället gå över till fördelningspolitiken. Den är otroligt viktig. Det är viktigt att ha ett dynamiskt perspektiv. Man måste först skapa för att kunna fördela, men sedan ska man också fördela på ett rättvist sätt. Jag vill ta upp tre områden. Det gäller änkorna, vårdköerna och de fattigaste av de fattiga - det handlar om biståndet. Nobelpristagaren Arthur Lewis sade ungefär så här: Medan dåliga tider märks direkt för de fattigaste tenderar goda tider att gå spårlöst förbi. Jag kan inte annat än hålla med. Fördelningspolitiskt satsar regeringen i stället på den s.k. maxtaxan. Inga moderata skattesänkningar som jag har hört talas om skulle ge mig så mycket pengar som er maxtaxa. Med tre barn i kommunalt finansierad barnomsorg innebär det här många tusenlappar i månaden för mig, medan mina kompisar hemma som kanske jobbar deltid som hårfrisörskor eller sjuksköterskor knappt får se röken av ett enda öre. De sitter i stället kvar i sina marginalfällor som kombinationen av bostadsbidrag, skatter och dagistaxor på låg nivå ger dem. Detta är en viktig jämställdhetsfråga därför att jämställdhet handlar mycket om makt. Det handlar inte om att staten ska bestämma hur kvinnor ska göra, utan det handlar om att kvinnor ska kunna bestämma själva hur de ska göra. Därför skulle jag vilja fråga varför man inte i stället satsar på minskade marginaleffekter och ett större svängrum för dem som verkligen skulle behöva det genom ett höjt generellt barnstöd och minskade selektiva och inkomstprövade konsumtionsstyrande stöd. Det ger kvinnor mera makt och är dessutom fördelningspolitiskt mycket bättre. Regeringens egna prognoser visar att konjunkturen faktiskt toppar i år. Sedan går det nedåt, enligt regeringens egna prognoser. Varför har man en expansiv finanspolitik när tillväxten står på topp och börjar strama åt när nedgången kommer? Visserligen är det svårt att bedriva konjunkturpolitik enligt traditionell keynesianism, men måste man verkligen vara procyklisk? Kan det ge en bra utveckling framåt?

Fru talman! Det är glädjande att konstatera att Sverige är ett av de fyra länder som klarar biståndsmålet, 0,72 % av bruttonationalinkomsten. Det tycker jag att även Karin Pilsäter skulle kunna glädja sig åt, som ett undantag från en av hennes dystra stunder. Karin Pilsäter uppmanade mig att läsa historia. Jag skulle kunna kvittera med att säga att Folkpartiet har en historia kantad av ett stort och brett engagemang för jämställdhet. Maxtaxeförslaget är i allra högsta grad en reform som främjar jämställdhet. De väninnor som Karin Pilsäter har som är deltidsarbetande, t.ex. hårfrisörskor, ingår just i den grupp som har det största intresset av det förslag som finns när det gäller maxtaxan. Maxtaxereformen innebär en möjlighet för dem att komma ut på arbetsmarknaden. Det behövs lite mer kunskapsöverföring, Karin Pilsäter!

Fru talman! Det är nästan lite patetiskt att Bosse Ringholm ska komma och lära mig om jämställdhet och marginaleffekter. Folkpartiet har ju sedan 1960 talet pläderat just för enhetliga taxor och har försökt övertyga Socialdemokraterna. Det har tagit decennier. Äntligen har fröna slagit lite rot. Då är det så typiskt att ni tar till de centrala storskaliga lösningarna och ska tvinga alla kommuner att göra på samma sätt. Då kan de inte utforma barnomsorgen på ett sådant sätt som de tycker är bäst. Det handlar om att ta ett samlat grepp i fråga om avgifter, skattesatser, kvalitet, öppettider och alla de sakerna. Vi tror att både kommuner och enskilda entreprenörer, i väldigt många fall kvinnor, är jättebra på att bedriva barnomsorg. Våra kommunalpolitiker kämpar för enhetstaxa runtom i hela landet. Visst är det bra. Men om ni hade använt de miljarder som ni nu satsar på att mycket drastiskt sänka dagistaxorna på det sätt som vi vill göra, nämligen till ett generellt barnstöd och till att växla ut bostadsbidragen för låginkomsttagarna mot ett generellt stöd, skulle vi få mera makt åt vanliga kvinnor. Vi skulle få större möjlighet för kvinnor att bestämma själva - och inte bara under de år som barnen är små. Jag kan säga till Bosse Ringholm som jag brukar säga till Mats Odell: Barn blir också större, och marginaleffekter och fattigdomsfällor är inte någonting som upphör bara för att barnen börjar i skolan. Det här är en mycket viktig kvinnofråga, men jag tycker nog att vi borde ta tag i den på ett något bättre sätt. Sedan är det synd att finansministern inte har någon talartid kvar, för en annan sak som regeringen själv varnar för i budgetpropositionen - inte jag utan regeringen själv - är lönebildningen. Statsbudgeten har mycket låga antaganden om timlöneökningarna, mycket lägre än i de andra prognoser som finns. Då hade det varit bra att veta om regeringen har någon plan för vad man gör om lönebildningen misslyckas. Som jag sade tidigare är en kedja inte starkare än sin svagaste länk. På massor med sådana här områden tycker jag att det är mycket beklagligt att regeringen inte verkar ha någon horisont. Det är inte så att jag svartmålar, men regeringen måste naturligtvis ta tag i det som är dess ansvar och låta andra aktörer sköta det som de är bra på. När man nu ser regeringens budget får man i stället en känsla av att regeringen vill blåsa på med de goda och roliga grejerna, och sedan är det Riksbanken som ska komma och säga stopp och vara de tråkiga typerna som ser till att konjunkturerna inte går över styr. För det första är det inte bra ekonomisk politik med detta stopp-gå, stopp-gå. För det andra gör det att den långsiktiga utvecklingen inte blir så bra som den skulle kunna vara. Därför tror jag att ett liberalt alternativ till regeringens budget kommer att visa, och det kommer Bosse Ringholm också att se, att Sverige verkligen har mycket stora möjligheter att skapa en bättre framtid för enskilda människor i Sverige.

Fru talman! Hade finansministern ägnat lite mindre tid åt gårdagen hade han haft mer tid över till att diskutera morgondagen och de utmaningar som där finns. Nu kanske vi kommer att kunna ta del av hans inlägg om och synpunkter på framtiden på samma sätt som vi har kunnat när det gäller hans många olika företrädare. Jag tänker på Kjell-Olof Feldt, Erik Åsbrink och för den delen också Thage G. Peterson, även om han inte är någon företrädare. Vad de har visat är att det går en blockskillnad i svensk politik mellan tidigare socialdemokratiska finansministrar och sittande. Det är en allvarlig sak. Det visar att man inte tar sig kraften att i regeringsställning möta de problem som vårt samhälle lever i. Det finns ingen i den här kammaren som har hört finansministern ta tag i de frågor som gäller omställningen i den nya globala ekonomin med rörliga skattebaser. Ingen har kunnat höra honom hantera den faktiska förändring som vi ser i takt med att alltfler av våra stora traditionella företag flyttar ut, liksom det nya IT-företagandet. Om det är någonting som är ett hot mot den enskilda människan är det just detta. I denna kammare kommer debatter att föras år efter år. Många gånger kommer regeringspartiet att skälla på oppositionspartierna och oppositionspartiet eller partierna att skälla på regeringspartiet eller - partierna. Men den viktiga frågan är hur det ser ut i verkligheten. Där är sanningen att det i Sverige i dag är alldeles för många som har det dåligt och alldeles för få som har det bra. Vi ser det genom att man inte har förändrat inom sjukvården så att patienter kan välja och personal kan få utvecklas. Vi ser det i form av att resurserna till skolan inte når fram till eleverna och lärarna. Vi ser det i form av en dam i Sundsvall som ringde i dag på morgonen och sade att hennes rullstol hade gått sönder och att hon inte själv kunde ta sig ut. Detta är konsekvensen av en politik där välfärdspolitiken syftar till att styra över allas vardag, i stället för att den sociala politiken tar hand om dem som allra mest behöver vårt stöd. Det vår politik i Sverige nu måste syfta till är att ta vara på alla de möjligheter som finns i ett samhälle bestående av mängder av människor med olika kunskap och kreativitet, men också att göra detta samhälle anpassat till en ny tids ekonomiska villkor. Det har inte regeringen förmått göra. Vi moderater kommer tillsammans med andra partier att visa på ett alternativ.

Fru talman! Jag hade hoppats på en replik, men tyvärr är talartiden slut för den moderate deltagaren. Jag kan i stället vända mig till Lena Ek i Centerpartiet. Lena Ek föreslog i våras att 2 000 miljoner kronor skulle bort från arbetsmarknadspolitiken. Det var det ni föreslog. Lena Ek! Du sade att det inte talas något om kvinnorna i den här budgetpropositionen. Jo, det gör det. Se på fördelningseffekterna! Se på den fördelningspolitiska bilagan! Men visst behöver vi göra mer. Det gäller framför allt statliga insatser, t.ex. i rättsväsendet, men det handlar också om mycket som kan göras i kommunerna för att kvinnor ska kunna gå säkra - gatufriden, Magnus Ladulås gamla princip. Visst, men då behöver vi mer resurser till kommunsektorn. Här står Lena Ek och säger att det inte behövs mer resurser till kommunsektorn, men är vi överens är det jättebra. Det behövs ingen kommunakut, säger Lena Ek lite föraktfullt. Jo, det behövs det! Vi bör sätta in resurser där de behövs som bäst och inte bara ha generella statsbidrag. Det finns centerstyrda kommuner som nu använder pengarna till att sänka skatten. Därför behöver vi rikta in detta lite vassare än tidigare. Så är det!
Fru talman! Det är snart dags att sammanfatta den här debatten. Jag tycker att ståndpunkterna står sig ganska väl. Regeringen gläds över att konjunkturen är god - det gör vi alla - och över att det finns pengar att fördela. Det kan dock visa sig vara tillfälliga överskott, eftersom regeringen - av ideologiska skäl och därför att stödpartierna, såsom vi har hört talas om, inte tillåter det - inte orkar vidta de nödvändiga strukturella åtgärderna. Bosse Ringholm säger till mig att Kristdemokraternas alternativ inte går ihop, att vi har för mycket utgifter och för lite inkomster. Men, Bosse Ringholm, det är faktiskt möjligt att göra en annan prioritering inom de inkomster och utgifter som man har i ett budgetalternativ. Det är det vi kristdemokrater har gjort. Det är därför vi t.ex. säger nej till maxtaxan. Vi satsar på en annan typ av familjepolitik som handlar om att ge mer tid för barnen. Det är därför vi satsar mer pengar exempelvis på pensionstillskott för pensionärerna. Vi får tids nog möjlighet att diskutera fördelningen av oppositionens budgetalternativ. Det som förvånar mig är att finansministern blir stum som en fisk inför frågan hur han ser på det faktum att hela överskottet framöver icke hamnar i statens finanser utan i ålderspensionssystemet. På vilket sätt innebär detta en buffert? Ni har alltså lagt upp en politik som är beroende av stora utförsäljningar av statlig egendom - 95 miljarder av inkomsterna. Det är den näst största inkomstposten, fru talman, i den budget som vi har framför oss i dag. Den näst största inkomstposten är utförsäljning av statlig egendom. Jag tror att som tredje storlekspost kommer pengar som tas från AP-fonderna. Oroar det inte finansministern att vi nu är på väg in i en politik där statsfinanserna går på en slak lina och att man samtidigt inte gör något kraftfullt åt att förbättra villkoren för en långsiktig tillväxt som skulle kunna öka dessa marginaler? Vad gör Näringsdepartementet, vad gör Björn Rosengren, och vad gör Mona Sahlin? När kommer deras skarpa förslag? Här har regeringen verkligen anledning att visa större handlingskraft än hittills. Sedan fick jag inget svar på frågan om pensionärerna. Får de 25 kr mer i månaden? Varför finns de inte med i fördelningsanalysen?

Fru talman! Vi behöver förändra, och vi behöver förändra ganska mycket i Sverige framöver om människor skall känna lugn och trygghet med de sociala systemen, med arbetsmarknadspolitiken, med näringspolitiken, med regionalpolitiken och med det som vi kallar VSO, vård, skola och omsorg. Det är roligt att vi har kunnat anslå 8 miljarder kronor framöver till just sjukvården plus den miljard som kommer och som specialriktas. Det kommer att lösa en hel del problem. Men skolan återstår ju. 39 % av undervisningskostnaderna har försvunnit under de senaste åren, och lärarbristen är galopperande. Inom omsorgen är det svårt för de äldre. Och det skatteändringsförslag som finns i denna budgetproposition försätter faktiskt de äldre som inte har någon extra inkomst genom ATP utan bara folkpension i en väldigt svår situation. Jag vill därför åter påminna om att högkostnadsskyddet faktiskt har höjts, och den höjningen äter med god marginal upp de förbättringar som pensionärerna får, de omtalade 25 kronorna i månaden. I den fördelningspolitiska bilagan talas det om kvinnor. Men i övrigt är kvinnorna borta ur det här materialet. Och jag vill påminna om att resultatet för t.ex. pensionärerna drabbar äldre kvinnor mycket hårt. De förslag som finns är fördelningspolitiskt riktade så att de gynnar dem med hög inkomst, vilket ofta lämnar ensamstående mödrar i en sämre situation relativt sett. Och det finns inte ett ord om att förstärka tryggheten i rättsväsendet och försöka göra något åt de alarmerande siffrorna när det gäller våld mot kvinnor, att över 19 000 kvinnor per år misshandlas ordentligt och att det sker en ständig ökning i stället för en minskning, vilket borde vara det enda rätta. Det finns inga framtidsförslag när det gäller ny teknik, utveckling och vidareförädling av råvaror, alltså det som i grunden faktiskt är basen för vårt välstånd. Där kunde man göra mycket mer. De framtidsförslag som lyfter de människor som nu har det svårt in i en ny och bättre framtid tycker jag saknas i detta material. Fru talman! Centerpartiet avser att återkomma med våra förslag i vår ekonomisk-politiska motion. Den handlar om decentralisering, mera makt åt människor och att det skall vara nära för människor, den handlar om trygghet, och den handlar om miljö.
Fru talman! Men, Lena Ek, ni drar ju in pengar från arbetsmarknadspolitiken - 2 000 miljarder i våras. Har ni lämnat det förslaget? Det slår hårt. Det sägs att det inte finns några framtidsförslag. Det finns ju mängder med framtidsförslag i detta - kompetensutvecklingen, rekryteringsstöd och stödet för bredbandstekniken som det snart kommer en proposition om. Det finns många framtidsförslag. Men det behövs fler, t.ex. när det gäller arbetstidsfrågan. Den måste också lyftas in. Det är riktigt att kortare arbetstid också är en framtidsreform för att minska stress och utslagning och för att få ett bättre och jämnare samhälle. Men det görs mycket. Kom med, Lena Ek, lämna det blå lägret och kom med i ett rödgrönt samarbete!
Fru talman! De förändringar som vi har föreslagit i arbetsmarknadspolitiken handlar om att föra över pengar från containerutbildning i sexmånadersåtgärder till varaktig utbildning som ger människor arbete och en bra start inför framtiden. Kompetensutvecklingsförslaget som Vänsterpartiet talar om handlar om att facken ska bestämma över den skatteökning som företagen får, vilket i realiteten beskär individens frihet. Bredbandsförslaget handlar i realiteten om att binda ihop kommunalkontoren med varandra. Hur roligt är det, och vilken tillväxt ger det? Det är ju accessnätet som är det viktiga, att få ut bredband och ledningar till företag, till hus, till människor och till utbildningsställen där en utveckling och tillväxt kan ske.

Fru talman! Det är bra att Lars Bäckström sitter kvar här, eftersom jag tänkte vända mig till honom. Det finns mycket både när det gäller statsfinanserna och budgettekniken som vi skulle kunna tala om. Men jag tänkte ta upp tre speciella områden. Det första gäller änkorna och sveket mot dem. I takt med att ekonomin har blivit bättre har de flesta nedskärningar som har gjorts i olika sociala system återställts. Men för ingen annan enskild grupp har det skett så kraftiga nedskärningar som för just änkorna. Den socialdemokratiska regeringens behandling av änkorna är skamlig. Men jag tycker att det är ännu skamligare att Vänsterpartiet nu upprepar sitt svek av sina vallöften till änkorna. För nöjet att få göra upp med regeringen har man nu för andra gången på ett år låtit sina förslag till förbättringar för änkorna falla. Det andra gäller biståndet. Vänsterpartiet sade i våras att man absolut inte ville stå för den indragning av biståndsanslagen som då skedde, och t.o.m. den värderade andre vice talmannen skrev i Svenska Dagbladet att man hade lyssnat på kritiken och tyckte att detta var oacceptabelt. Men ändå struntar man i kritiken och talar nu om att man har höjt biståndet. Men vad är det för mening med att höja biståndsramarna om man ändå inte får betala ut pengarna? Det tredje som jag tänkte ta upp är jämställdheten. Vänsterpartiet säger att man är ett feministiskt parti. Men ni vill ju inte att kvinnorna själva ska få mer makt. Ni vill ta makt från männen och ge den till staten. Då vill jag säga följande, Lars Bäckström: Det är inte bara när det gäller feminismen som det är skillnad på liberaler och socialister. Jag tycker att vi ska lämna socialisterna kvar i det här århundradet.

Fru talman! Jag har 38 sekunders talartid kvar, så jag hinner inte med allt. Karin Pilsäter, att vi inte kan göra allt beror på att vi har utgiftstak som vi också måste respektera när vi har kommit överens om dem. Ni i det borgerliga lägret lovar ökade utgifter, sänkta skatter och snabbare amorteringar. Ni växlar hundringar i tre femtilappar, och då kan de borgerliga partierna lova alla allting. Men det kan inte vi. Men om man kan höja utgiftstaken så kan man få ett större reformutrymme. Det är sant. Och den vägen kan vi gå. Men vårt parti är inte ett tomteparti som ert, och vi är inte några blå feer.

Fru talman! Jag vill först ta upp biståndet, Karin Pilsäter. Jag vet inte riktigt vilket papper som Karin Pilsäter har läst för att grunda synpunkten att man inte får göra av med de pengar som man får. Faktum är ju att anslaget för år 2000 höjs till 12,1 miljarder kronor och att man dessutom får göra av med 2 miljarder kronor av sitt anslagssparande under nästa år. Fru talman! Dagens debatt har varit mycket klargörande. Den har visat att det i Sveriges riksdag finns en stabil röd-grön majoritet som är inriktad på att fortsätta arbetet för social och ekologisk hållbarhet och för sunda statsfinanser. Lika tydligt har debatten visat att det finns en famlande och desorienterad borgerlighet som vägrar att ta intryck av verkligheten. Gunnar Hökmark försöker, utan att övertyga, lansera en ny, mjukare moderat politik med den fattiga barnfamiljen i fokus. Men vad han vill satsa statliga resurser på är sänkt kapitalskatt och sänkt förmögenhetsskatt. Det behövs stora förändringar för att den nya moderata mjukispolitiken ska bli mer än retorik och yta - en ulv i fårakläder! Gunnar Hökmark vill också kämpa för elevers rätt att välja skola. Men tala om att slå in en öppen dörr! Har det undgått Gunnar Hökmark att antalet fristående skolor mångdubblats under de senaste åren? Har det undgått Gunnar Hökmark att dessa skolor också finansieras över den kommunala budgeten och alltså även får del av ökade bidrag från stat till kommun? Varje gång jag möter Mats Odell i en debatt är det samma nähä-upplevelse. Varje gång tror jag att han kanske har tagit lite intryck av verkligheten - men nähä! Mats Odell fortsätter att stämma upp sin klagolåt om företagsflykt, kunskapsflykt och kapitalflykt trots att tillgänglig statistik visar att det också sker en kraftig företagsflytt till Sverige, att utländska företag satsar mer kapital i Sverige än vad svenska företag satsar utomlands, att det inte alls är så många akademiker som faktiskt lämnar landet och att hälften av dem som gör det kommer tillbaka med ökad kompetens. Fru talman! Jag vill sammanfatta något av det som jag uppfattar som klara gröna framgångar i statsbudgeten. En grön skatteväxling inleds. Skattesänkningar på arbete genomförs genom att inkomstskatten sänks. Den tillfälliga skattereduktionen för låginkomsttagare permanentas. Arbetsgivaravgifter sänks ytterligare vid anställning av långtidsarbetslösa. Arbetsgivaravgifter och inkomstskatt sänks för arbetsgivare och arbetstagare som satsar på kompetensutveckling. Nivån på biståndet höjs, som sagt, och en stor del av de sparade medlen får disponeras. Totalt ökar utbetalningarna med 3 miljarder kronor år 2000 jämfört med tidigare år. Det blir mer pengar till kommunerna. Det stora miljöpaketet från vårbudgeten förstärks med ytterligare insatser för kalkning, biotopskydd och ersättning för sälskador. Ett investeringsstöd införs för solvärme. år 2001 behålla denna även efter 65 års ålder. Avbetalningen på statsskulden fortsätter. Vårt mål är att vi som lever nu inte ska överlämna vare sig en miljöskuld eller en statsskuld som inskränker våra barns frihetsutrymme. Som jag sade i mitt huvudanförande, fru talman, innebär denna budget att svensk miljöpolitik genomgår sin största förnyelse någonsin och att vi tar ännu ett litet steg på vägen mot ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Fru talman! Vad jag sade nyss var mitt slutanförande men jag vill förtydliga en sak, och jag vänder mig då till Mats Odell och Gunnar Hökmark. Miljöpartiet är inte tillväxt och företagsfientligt - en myt som den borgerliga sidan ständigt upprepar. Det är bara det att vi vill satsa på åtgärder som främjar företagande utan att de åtgärderna samtidigt leder till ökade sociala och ekonomiska klyftor i samhället.

Fru talman! Sverige har många problem. För mycket nytänkande inom vården är inte ett av dem. Dagligen kommer krav på att regeringen ska agera, men ingen har krävt att regeringen ska ingripa mot privata inslag i sjukhusvården. Patienterna i centrum, säger vi från alla håll i högtidliga sammanhang. Men i den kommande lagstiftning som vi nu ska diskutera gäller inte det. Det spelar ingen roll om patienterna får bra vård och mänskligt bemötande. Det spelar ingen roll om personalen känner sig uppskattad och beslutsvägarna är korta, för nu gäller inte patienterna i centrum, utan principerna i centrum. Vi har begärt den här debatten för att försöka förmå socialministern att byta fokus. Patienterna är viktigast. Personalen är viktig. Principerna, särskilt de som verkar hämtade från ett SSU-program från 70 talet, då Lars Engqvist var ordförande där, är mindre viktiga. I Sverige har vi en solidariskt finansierad sjukvård. Det är en viktig princip. Den ska vi slå vakt om. En vårdgivare som låter vinstintresset gå ut över vårdkvaliteten riskerar för det första att hamna i tidningen och förlora alla sina patienter, för det andra att bli prickad av Socialstyrelsen och för det tredje att få sitt avtal med landstinget uppsagt. Kort sagt: Det går inte att bedriva vård med en krona i vinst om man inte ger patienterna en bra vård och personalen en bra arbetsmiljö; och om man lyckas med det, vilka har då gjort de stora vinsterna? Statsrådet har nu ett inlägg på tio minuter på sig. Använd de minuterna till att tala med patienten i centrum, till att välkomna nya grepp och driftformer och till att släppa det förilade förslaget med att hota privatvården!

Fru talman! Den 5 augusti i år publicerades i USA en vetenskaplig studie som väckt stor uppmärksamhet i det amerikanska samhället och som lett till en eftertänksam debatt om villkoren för framtidens sjukvård. Studien publicerades i den internationellt mest ansedda medicinskt vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine och handlar om de ekonomiska effekterna av sjukhusvård som drivs med privata vinstintressen. Studien är den hittills mest omfattande utvärderingen av olika ägarformer och omfattar mer än 3 400 sjukhus. Forskarna, Elaine Silverman, Jonathan Skinner och Elliot Fischer, har studerat sjukvården i tre olika slags sjukhusområden för att kunna bedöma inte enbart de enskilda sjukhusens kostnader utan de samlade sjukvårdskostnaderna. De har således studerat områden där det enbart finns sjukhus som drivs med privata vinstintressen, områden där det enbart finns sjukhus som drivs utan privata vinstintressen och områden där det finns sjukhus av båda kategorierna, och de har jämfört kostnader och kvalitet vid tre tillfällen: 1989, 1992 och 1995. Resultatet av studien är på samma gång sensationellt och tänkvärt. Sjukvårdskostnaderna per capita är väsentligt högre i de områden där alla sjukhus drivs med privata vinstintressen än i de områden där samtliga sjukhus drivs utan vinstintressen. Dessutom visar studien att kostnaderna ökat mest i de områden där sjukhusen övergått från att vara utan vinstintressen till att drivas med privat vinstintresse. Forskarna kan också konstatera att de högre kostnaderna inte följts av någon högre kvalitet, utan tvärtom. Höga kostnader har följts av sämre vård. I en redaktionell kommentar till den vetenskapliga avhandlingen skriver Steffie Woolhandler och David Himmelstein, båda forskare i USA, följande: Marknadens medicinska dogm att vinstintresse optimerar vården och minimerar kostnaderna tycks inte beröras av alla bevis som motsäger den. Under årtionden har studier visat att vinstdrivande sjukhus är 3-11 % dyrare än icke vinstdrivande sjukhus; ingen jämförande studie har visat att vinstdrivande sjukhus är billigare, skriver de. Och de fortsätter: De flesta tidigare studier har fokuserat på patientkostnaderna, men Silverman och hennes medarbetare ställer en bredare fråga: Påverkar sjukhusen som drivs med privata vinstintressen också vårdkostnaderna utanför sjukhusen? Deras noggranna studie visar att i områden där sjukhus med vinstintressen dominerar är kostnaderna högre, inte bara för sjukhusvården utan också för hemsjukvården och vård i annan form. Och så skriver de: Om samtliga sjukhus i USA hade drivits med privata vinstintressen skulle sjukvårdskostnaderna ha varit 23,4 miljarder dollar högre 1995 än om alla sjukhus drivits utan privata vinstintressen. I tidskriften drar man slutsatsen att sjukhusvård lämpar sig dåligt för marknaden. För det första, skriver man, är sjukhusen ofta naturliga monopol. För det andra är den informerade konsumentens medvetna val, som ju är den teoretiska förutsättningen för marknaden, en illusion i sjukhusvården. För det tredje är det varken patienten eller arbetsgivaren som står för merparten av vårdens kostnader; det gör samhället. Och man avslutar med följande kommentar: "Vår huvudinvändning mot privat vinstintresse i sjukhusvården är emellertid inte att det förspiller skattebetalarnas pengar, inte heller att det erbjuder en sämre kvalitet. Det allvarligaste problemet med den typen av vård är att den förkroppsligar ett nytt värderingssystem, som skär av rötterna till det gemensamma ansvaret och till den samaritiska traditionen, gör läkare och sjuksköterskor till verktyg för privata investerare och ser patienten som en handelsvara. I vårt samhälle finns det delar av livet som måste utvecklas bortom kommersen. Sjukvården är för värdefull, för intim och för lätt att manipulera för att kunna överlåtas till marknaden." Detta är, Lars Leijonborg, inget citat ur SSU:s handlingsprogram. Det är ett citat ur den mest ansedda vetenskapliga tidskriften på det här området från den 5 augusti 1999. Varför är de här erfarenheterna så viktiga för Sverige? Jo, till skillnad från många andra länder saknar Sverige regler för i vilka ägar och driftsformer som den offentligt finansierade sjukvården ska bedrivas. Eftersom den offentligt drivna vården varit helt dominerande hittills har en sådan reglering inte ansetts nödvändig. När vi nu vill utveckla mångfalden, ge ökade möjligheter för anställda att bli entreprenörer och öppna för fler ideella, kooperativa eller privata företag i primärvården bör vi i Sverige i likhet med andra länder som präglas av mångfald i vården, såsom t.ex. Kanada och Holland, ange i vilka delar av sjukvården det privata vinstintresset inte får vara styrande. Regeringen anser inte att det finns skäl att särskilt reglera företagsformerna i den öppna sjukvården. Däremot behövs tydliga regler för sjukhusvården. Och motiven är de samma som redovisas i den amerikanska debatten: Ökade anspråk på sjukvården förutsätter att vi har kontroll på kostnaderna. Medborgarna finansierar solidariskt hela verksamheten, och landstingen är ansvariga för att det finns en sjukvårdsorganisation. Det är därför rimligt att resultaten av förbättringar och nya arbetsmetoder kommer verksamheten och medborgarna till del. Forskningen och utbildningen inom hälso och sjukvården är naturligtvis ett samhällsansvar. Mycket av forskningen sker på våra sjukhus. Man kan inte bortse från att en kommersialisering av sjukhusen kan leda till att nya forskningsresultat och behandlingsmetoder blir privat egendom och inte kommer hela sjukvården till del. Sjukhusvård är till sin karaktär ingen marknad. Fru talman! Svensk hälso och sjukvård har under 1990-talet mött flera stora utmaningar. Den ekonomiska krisen i Sverige ledde till en kraftig ekonomisk press mot hela den offentliga verksamheten. Sjukvården utgjorde inget undantag. Besparingarna blev en stark kontrast till årtionden av tillväxt. Sedan 1990 har personalstyrkan reducerats med 20 %, och antalet vårdplatser har halverats. Trots detta har det varit möjligt att upprätthålla den medicinska kvaliteten. De ekonomiska begränsningarna har således lett till en kraftig utveckling av nya arbetsmetoder, där fler behandlingar sker i öppenvård och dagverksamhet. Många slags operationer utförs i allt större antal nu än för tio år sedan. Alltfler får vård och behandling. Men medborgarnas efterfrågan stiger i takt med den medicinska utvecklingen. Därför växer köerna. Hälso och sjukvården har vid sidan av kraven från ekonomin även berörts av stora organisatoriska förändringar. En del har varit mer befogade än andra. Det är lätt att förstå att läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra som arbetar inom vården känner frustration och trötthet. Svensk hälso och sjukvård håller trots svårigheterna generellt sett en mycket hög kvalitet. Inom vissa områden är Sverige fortfarande världsledande. Vi har också mycket väl utbildad personal. När det ekonomiska trycket nu lättar kan vi formulera djärva mål för nästa årtionde: · Vi ska återföra hela den svenska hälso och sjukvården till ledande världsklass. · Vi ska skapa en patientfokuserad vård som erbjuder god tillgänglighet och högsta kvalitet till försvarbara kostnader. Det kräver ökade resurser, men det kräver också omprövning, nytänkande och modernisering. I budgetpropositionen föreslår regeringen att sjukvården tillförs 9 miljarder kronor under en fyraårsperiod med start år 2001. Förslaget har sin grund i den överenskommelse som träffades mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet i våras och som innebar att 8 miljarder kronor ska föras över från försvarsanslaget till vården under en treårsperiod med början år 2002. De båda partierna var överens om att tre områden ska prioriteras, nämligen primärvården, äldreomsorgen och psykiatrin, samt att särskilda satsningar ska ske på personalutveckling och på att andelen privata, kooperativa och ideella vårdgivare ska öka inom primärvården. I budgetförhandlingarna har regeringen kommit överens med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att satsa ytterligare en miljard på vården från år 2001. Som ett led i förnyelsen av sjukvården har regeringen påbörjat arbetet med en nationell handlingsplan som ska presenteras för riksdagen under nästa år. Regeringens strävan är att handlingsplanen ska utarbetas i största möjliga samförstånd och kunna beslutas om med bred politisk majoritet. Det föreslagna resurstillskottet kommer att inordnas i det generella statsbidraget till kommuner och landsting. Avsikten är att staten ska träffa utvecklingsavtal med Landstingsförbundet och Kommunförbundet, där den närmare inriktningen läggs fast. Regeringens strävan är också att varje landsting ska göra egna utvecklingsprogram där de utifrån regionala förutsättningar preciserar primärvårdens uppdrag, utvecklar samarbetet inom äldreomsorgen med kommunerna och förbättrar den psykiska vården. Så, fru talman, utvecklar vi en modern sjukvård som kan leva upp till de grundläggande kraven på allemansrätten: · att det ingenstans i vården ska finnas skyltar där det står: "Privat område. Obehöriga äga ej tillträde", · att alla ska ha rätt till en god vård, · att vården ska vara gemensamt och solidariskt finansierad, · att vården ska bygga på ett gemensamt ansvarstagande och grundas på en demokratisk organisation.

Fru talman! Socialministerns inledning gjorde mig än mer bekymrad för det som nu är på gång. Den intellektuella grunden visar sig vara en forskningsrapport om amerikansk sjukvård, såvitt jag förstår. Men den är ju inte solidariskt finansierad! Där är det ju plånbokens tjocklek som avgör. Det är klart att man där får helt andra resultat vid utfallet än man får där själva utgångspunkten är att man lever i ett land där alla, oberoende av ekonomisk ställning, har rätt till en bra sjukvård. Det är ganska sorgligt att man hämtar inspiration från kritik av ett amerikanskt system. Vad jag vet finns det knappast någon viktig kraft i Sverige som vill ha ett amerikanskt system för sjukvårdens finansiering här. Jag är en flitig läsare av tidningen Kommun Aktuellt. Där förekom för något år sedan ett reportage från en socialdemokratisk konferens för kommunalpolitiker. Där stod: "När Jörgen Andersson deklarerade sin motvilja mot privata entreprenörer inom vård och omsorg applåderades han livligt. Då hade Margot Wallström just markerat en öppenhet för privata alternativ." Jag konfronterade Margot Wallström med detta citat några gånger före valet, och hon sade gång på gång: Nej, det där är ingen fara. Jag är vallokomotiv. Jag anger vad socialdemokraterna tycker. Men häromdagen kom Kommun-Aktuellt med ett nytt nummer. Där var rubriken "S-majoritet emot privat äldrevård". Det är förstås i detta perspektiv man måste se vad ni nu håller på med. Varje steg mot ökad öppenhet mot privata entreprenörer inom vården och på andra håll inom omsorgen har ni motarbetat. Så var det med lex Pysslingen. Jag kommer ihåg när Olof Palme redan på 70-talet talade om Kentucky fried children, och om hur barnomsorgen skulle bli en löpandeband-princip där barnen skulle fara illa. Nu har vi en betydande privat barnomsorg, som håller hög kvalitet. Ni har tvingats till reträtt, men ni har hela tiden satt käppar i hjulet. Så sent som häromdagen drev socialdemokrater i Stenungsund igenom ett nej till privat primärvård. När ni säger: Jo, vi är öppna för privata alternativ, men nu ska vi lagstifta mot dem inom sjukhusen! är ni inte trovärdiga. Detta är nämligen bara ännu ett inslag i en lång rad av attacker mot den privata vården. Varför är då detta så viktigt? Låt mig ta några exempel. För många år sedan startade här i Stockholm en privat verksamhet som hette Cityakuten. Det var innan vi fick en mer reglerad etableringsrätt på området. Lars Engqvist talar som om det inte skulle finnas regler för etableringar av sjukvård i Sverige. Ingenting kan vara felaktigare - det är ett mycket reglerat område. Men innan de s.k. Dagmarreglerna kom startade Cityakuten. Det fick en väldig påverkan på landstingens primärvård. Nu hyllar Lars Engqvist primärvården i Västmanland. Den ska bli förebilden för socialdemokraternas husläkarsatsning. Varför är husläkarvården i Västmanland bra? Jo, under den korta period i svensk historia då vi hade husläkarlagen, då läkare fick etablera privata allmänläkarmottagningar, fick etableringarna i Västmanland en sådan omfattning att ungefär halva husläkar och familjeläkarvården nu är i privat regi. Nu hyllar Lars Engqvist detta som en förebild. Jag såg att t.o.m. det socialdemokratiskt dominerade Landstingsförbundet utdelade ett kvalitetspris härom sistens till det privata Bure som driver en klinik som heter Citykliniken i Lund. Man skriver att den kan vara en förebild för andra kliniker i Sverige. Ja visst! Det är ju just därför vi behöver nya grepp i vården. Det finns nämligen ett enormt behov av nytänkande. Jag antar att socialministern får ungefär samma vittnesbörd som jag från vårdens verklighet. Vårdköerna är långa och adderas till varandra. Det är kö till specialisten, kö till röntgen, kö till labb och kö till operation. Det är stress, bristande omvårdnad osv. Journaler kommer bort, och personalen känner sig pressad och är utbränd. Var man kommer hör man frågan: Var är de extra pengar som det talas om på TV? Resurser behövs, men ni har inte förstått att alla extra pengar försvinner i ett svart hål om man inte samtidigt gör något åt alla beslutshierarkier, all bristande samordning, alla brister när det gäller att ta vara på personalen och all toppstyrning. Det är där de privata alternativen kommer in. De har många gånger visat att det finns andra lösningar än landstingens. Det är därför de ska välkomnas, inte motarbetas. Det är därför det är så tragiskt att vi har en socialminister som ser som sin uppgift att lägga en död hand på förnyelsen av svensk sjukvård.

Fru talman! Det är alltid köer när Socialdemokraterna styr sjukvården. Enligt Socialstyrelsen står över 100 000 människor i kö och väntar på vård. Många far oerhört illa i väntan på behandling och operation. Särskilt svårt är det för barnen och de gamla. Kommer ni ihåg att det var precis likadant i slutet på 80-talet? Köerna växte lavinartat då också, och människor dog t.o.m. i väntan på operation. Så kom valet 1991, och den borgerliga regeringen tillträdde. Vi införde en vårdgaranti. På många håll ändrades också organisationen i sjukvården så att patienter och personal fick större inflytande över vården, och landstingspolitikerna och landstingsbyråkraterna mindre. Förbättringarna i sjukvården kom väldigt snabbt. I mitt eget landsting, Stockholms läns landsting, gick vi från 30 000 människor i kö till nästan inga köer alls på mindre än två år. Så här skrev Aftonbladet sommaren 1993: Vårdköer utan slut och korridorer överfulla med patienter. Det var bilden av svensk sjukvård i valrörelsen 1991. Nu är köerna nästan borta. Efter regeringsskiftet 1994 när Socialdemokraterna kom till makten dröjde det inte länge förrän man ställde till det för patienterna igen. Politiska beslut och byråkratiska regleringar styrde återigen vården i stället för personalen och patienterna. Nu är vi där igen, 100 000 sjuka i kö. Men det är inga köer till anställning i vården. När man söker personal i landstingen är det väldigt svårt att få folk. Man vill helt enkelt inte jobba i landstingen. Fler och fler söker sig t.o.m. bort därifrån. När landstingen nu söker personal vågar man inte skriva att landstingen är arbetsgivare. I stället säger man att Södersjukhuset söker 20 nya sjuksköterskor. Så långt har det gått att man inte ens vågar säga att det är landstingen som är arbetsgivare. Om vi ska klara sjukvården i Sverige måste vi se till att de som vill ta initiativ, de som vill vårda, också får chansen att göra detta. För några veckor sedan ställde vi moderater en fråga till svenska folket. Vi gjorde det med hjälp av opinionsinstitutet Skop. Vi frågade om svenska folket trodde att fler vill arbeta i vården om det finns både privata och offentliga arbetsgivare. Det visade sig att åtta av tio svenskar tror att fler vill arbeta i vården om det också finns privat sjukvård. Man tror att privata arbetsgivare skulle betyda bättre möjligheter för personalen att utvecklas. Man är också övertygad om att kvaliteten skulle bli bättre även i landstingssjukvården om det fanns mer privat sjukvård. Svenska folket tycker helt enkelt att det är bra med privat sjukvård och att det också är bra för landstingens sjukvård. I valet i höstas fick vi moderater, tillsammans med våra borgerliga bröder och systrar, ansvaret för vården i de delar av landet där det hade gått som längst, där svårigheterna var som störst och där kravet på förändringar också var väldigt stort, nämligen i Västra Götaland, i Skåne och i Stockholms län. Det handlar om nästa halva Sveriges befolkning. Beskedet från väljarna var entydigt: Sjukvården måste bli bättre. Vi vill slippa köa. Vi vill få vård när vi behöver den och med den kvalitet som vi själva avgör genom att vi själva kan välja bort dålig vård och söka oss till den goda vård vi behöver. Nu har vi i de borgerligt styrda landstingen påbörjat det mödosamma arbetet att förbättra sjukvården. Vi inför vårdgarantin igen och kortar köer. Alla människor har rätt att få vård i tid. Nu, efter bara ett år, kan man i Stockholms läns landsting se att köerna nästan är borta på de gamla vårdgarantiområdena. Vi öppnar för mångfald och valfrihet, ökar inflytandet för personalen och minskar landstingsbyråkratin. Vi ger utrymme för ökad flexibilitet, entreprenörskap och nya kanaler när det gäller efterfrågan på och utbud av vårdtjänster. Detta gör vi för att se till att varje krona som satsas på sjukvården används på allra bästa sätt. Vad gör då den socialdemokratiska regeringen? Deras sjukvårdspolitik kan sammanfattas i några få ord. Det är: Usch, fy, nej, stoppa, hindra och förbjud. I rädsla att förlora makten över sjukvården är de t.o.m. beredda att lagstifta mot sjukvård. Fru talman! Egentligen handlar det om att man är rädd för att den borgerliga politiken i landstingen ska lyckas och att vi ska få en sjukvård med framtidstro för personalen och valfrihet och trygghet för patienterna. Det är den snäva partitaktiken som styr Socialdemokraterna i denna fråga, inte omtanken om sjuka och gamla. Jag tycker att Lars Engqvist för en gångs skull skulle försöka bortse från den kortsiktiga partitaktiken och ta bort de socialistiska skygglapparna och i stället ansluta sig till oss som ser sjukvårdens problem och som försöker göra någonting åt dem. Jag och alla andra vill inte vara oroliga för att våra gamla föräldrar ska bli sjuka och hamna i en kö. Vi vill att de ska få vård när de behöver den och kunna välja den vård som passar dem bäst. Det vore bra om Lars Engqvist i den här debatten kunde lova att han inte ska lägga sin kraft på att förhindra sjukvård utan att han i stället ska ta vara på alla de goda krafter som vill vara med och utveckla den svenska sjukvården.

Fru talman! Bakgrunden till dagens debatt är att ansvarigt statsråd för sjukvården har uttalat sig kritiskt mot den nu pågående privatiseringen. Själv tycker jag att det är bra att landets socialminister tar bladet från munnen i ett läge där den svenska sjukvården och den generella välfärden är hotade. Jag tycker att landets socialminister har tagit ansvar. Debatten om privatisering av svensk sjukvård kommer sig givetvis av att det finns reella problem i vården och av att starka kapitalintressen upptäckt att vården kan bli en intressant marknad att tjäna pengar på. Vi i Vänsterpartiet menar att sjukvården i huvudsak ska bedrivas i offentlig regi. Våra gemensamma pengar, skattepengarna, ska gå till sjukvård och omsorg och inte till vinster i privata fickor. Visst behöver vården omorganiseras, men de eventuella effektivitetsvinster som då uppstår ska återföras till sjukvården för att höja kvaliteten. Det finns stora problem med den långtgående privatisering som borgerligheten vurmar för. Privatiseringar påverkar på sikt prioriteringarna inom sjukvården. Vinstintresset tillåts påverka avgörandet om vilken vård patienten ska ha. Dessutom kommer resurser för den förebyggande vården och de långsiktiga åtgärderna i skymundan. Det blir också svårt att upprätthålla en kostnadskontroll. Alla erfarenheter visar att privata vårdsystem där sjukvården säljs på en marknad inte klarar av just kostnadskontrollen. Jag tycker att Lars Engqvist har visat det på ett väldigt bra sätt när han redovisade hur sjukvården ser ut i USA. Om man tittar på den privata sjukvårdens förlovade land, USA, visar det sig att där är sjukvårdens andel av BNP 14 % jämfört med Sveriges 7,6 %. Den högre kostnaden återspeglas inte i ett bättre hälsoläge i USA, tvärtom. Visserligen har valfriheten för de välbeställda ökat - det är de rika i USA som konsumerar sjukvård. Fattiga står i många fall utanför de privata sjukvårdssystemen. Det här är ett avskräckande exempel. I stället är det helt andra lösningar som krävs för att komma till rätta med sjukvårdens ohälsa. Under 90-talet har sjukvården rustats ned med stora personalminskningar som följd. Samtidigt har det reella behovet av vård ökat. Den utvecklingen har inte gått ihop. Sjukvården behöver utökade resurser. Det ska inom den offentliga driften finnas ett stort utrymme för mångfald. Låt oss pröva många olika driftsformer där personalens, patientens och medborgarnas inflytande stärks. Vi anser att det är tre inflytandenivåer som ska säkerställas i den sjukvård som ska utformas för att möta framtiden. Det handlar för det första om att personalen måste få utökat ansvar och inflytande. Lösningen ligger i att bryta ned organisationen och föra beslutande, inflytande och ansvar nedåt i organisationen. För det andra måste patienterna få utökat inflytande. Traditionellt kallas detta att stärka patientens rätt. Ett sätt är att föra ned befogenheter och ansvar i organisationen, så att den personal som patienten faktiskt möter också kan fatta beslut och informera. För det tredje måste medborgarna få ett större inflytande över sjukvårdens struktur. I den renodlat privatiserade modell som borgarna förespråkar är sjukvården en marknad, där patienterna är kunder som utövar inflytande genom att köpa sin sjukvård. De väljer helt enkelt med plånboken, som på alla andra marknader. Men i en solidarisk och offentlig modell, som vi förespråkar, är sjukvården en del av den offentliga infrastrukturen. Vi planerar och deltar i beslut om sjukvårdens utveckling även när vi inte är patienter. Begränsar man inflytandet till en marknad, där man enbart som patient har möjlighet att påverka vårdens utformning, undergräver man också principen om en god vård med lika villkor över hela landet. När det här är sagt vill jag påpeka att vi inte alltid delar Lars Engqvists uppfattning då han jämför sjukvården med den svenska allemansrätten. Vi menar att sjukvården inte kan begränsas på det sättet. Allemansrätt innebär enligt ordlistan vars och ens rätt att beträda annans mark. Vi menar att det inte räcker att ge människorna rätt att använda sig av sjukvården. Vi vill också ge människorna rätten att bestämma över sjukvården. Då räcker det inte med allemansrätt, utan då måste man också gemensamt äga sjukvården. Det är ägaren som bestämmer. Regeringen har i den budget som Vänsterpartiet medverkat till aviserat en nationell handlingsplan. Vänsterpartiet kommer att bidra aktivt i arbetet för att sjukvården ska, som vi hoppas, utformas just efter den här grundläggande principen. Driften ska huvudsakligen vara i offentlig regi, men de tre inflytandenivåerna ska säkras. Det innebär att vi vill bygga ut primärvården så att annan sjukvård kan avlastas. Vi vill satsa på äldreomsorg och psykiatri.

Fru talman! Jag tror att vi trots allt kan vara överens om en del påståenden. Jag tror exempelvis att vi kan vara överens om att patienten - och det är patienten som det handlar om - struntar i vilka som är huvudmän för vården. Vi borde också kunna vara överens om att vården inte fungerar överallt och i alla sammanhang så som vi önskar. Jag tror inte att Lars Engqvist är statsråd för att göra en personlig vinst. Jag tror inte heller att Lars Engqvist är statsråd därför att han drivs av någon hundraprocentig idealitet. Jag tror att han är statsråd därför att han vill uträtta någonting. Han har idéer om någonting, och han vill förverkliga sina idéer. Jag brukar ibland gå till ESO-rapporten Egenföretagande och manna från himlen - man måste kunna Moseböckerna för att kunna läsa Finansdepartementets rapporter. Där står det så här om drivkrafter för egenföretagande: "1. Självförverkligande. Individer med ett starkt behov av att själva definiera och lösa problem tenderar att föredra egenföretagande. 2. Tro på den egna förmågan. Individer som tror på sin egen förmåga att påverka händelseutvecklingen tenderar att oftare bli egenföretagare. 3. Riskattityd. Egenföretagare är oftare personer som inte skyr att ta risker." Detta har man kommit fram till på Finansdepartementet. Jag tror att vi måste våga släppa loss de här krafterna. Den här kreativiteten och det här engagemanget, som alldeles uppenbart finns också inom vårdsektorn - det är bevisligen så - får vi inte plombera eller sätta bommar för. Man kunde här gott göra en jämförelse med friskolorna. Jag minns väldigt väl när socialdemokraterna var tvärt emot friskolor. Dessa skulle skapa segregation och vara någonting för rikemansbarn, och de skulle bygga på vinstintressen. I dag är en socialdemokrat, Widar Andersson, ordförande för Sveriges friskolor. Han yttrade i Dagens Industri den 21 den här månaden under rubriken "Att gå med förlust är inget att sträva efter" följande: "Det blir ju inte på något sätt dyrare för skattebetalarna att finansiera skolor och sjukhus som genom god kvalitet och god ledning också kan uppvisa så pass goda siffror att vinster skapas." Jag tycker att Lars Engqvist skulle slå följe med denne progressive socialdemokrat och ta sig upp ur gamla urgröpta hjulspår. Jag tror inte att alla som är ute för att göra en insats, inte ens på vårdens område, som Tore Skogman sjunger sitter och räknar pengar: kronor en, kronor två osv. Det finns människor som har idéer som de njuter av och känner sig tillfredsställda av att förverkliga. Jag är inte så dum att jag inte vet att det finns de som vill profitera och att de finns i alla sammanhang. Det låter också oerhört i detta sammanhang - ska människor profitera på, dra nytta av och få vinster av medmänniskors sjukdomar och olycka? Nej, naturligtvis inte, men man kan lika väl ställa frågan så här, eftersom jag tycker att den första är ganska tokigt ställd: Kan det inte vara klokt att låta människor slippa lida, förtvivla i köer och kränkas av brist på resurser bara därför att pengar till vård och omsorg inte har hämtats från aktiemarknaden? Jag tänker här förresten på försäkringsbolagen, som tjänar sig rika på att människor eventuellt ska råka i olycka. Hur kan man få tjäna pengar på det? Blir det lagstiftning mot det också? Släpp alltså kreativitet och mångfald lösa! Jag tycker att Socialdepartementet och Socialstyrelsen närmast förklarar sig odugliga om man inte mäktar att ha kontroll på både kostnader och kvalitet. Det är kvaliteten för patienten som här är det centrala, och det är den som man ska klara att kontrollera. Det vore egentligen ganska dystert om det inte vore så att det kanske rent av är lättare att kontrollera det som produceras externt än att kontrollera sig själv som producent, såsom vi gör för närvarande. Jag tror att vi har så pass mycket kvalitet och kunskap och så många vakna politiker i Socialdepartementet, i landsting och på Socialstyrelsen att man kan hålla koll på om kvaliteten försämras och reagera då. Engqvist är ju då och då inne på det här tänkandet. Man har kunnat läsa om att han sagt att privatvården måste öka och att konkurrensen behöver stimuleras, men sedan ramlar han tillbaka igen. Jämförelser med USA kan man naturligtvis alltid göra. Men vi har ju privata sjukhus och vi har privata vårdgivare. Nu får Lars Engqvist tala om för oss om de missköter sig, och om det är något helt galet med den verksamhet som i dag sker i privat regi. Det vi ska vara överens om är att vården ska vara offentligt finansierad. Sedan ska vi använda kreativitet var den än dyker upp.

Fru talman! Sjukvården står inför en rad svårlösta problem. Fler är i behov av vård. Personalen jobbar oerhört hårt i en ofta byråkratisk och svårstyrd vårdorganisation. Den gamla tunga sjukvårdsorganisationen får allt svårare att anpassa sig till en föränderlig värld. Samtidigt har vi en mycket avancerad sjukvård; en mycket bra sådan. Vid olika vårdinrättningar gör man allt för att förbättra situationen för patienter och personal, men alla vet att organisationer behöver näring i form av nya idéer och inspiration utifrån. Behovet av hälso och sjukvård kommer sannolikt att öka under många år. Samtidigt är det de offentliga resurserna som är begränsade. Många landsting, regioner och kommuner har problem med att få ekonomin att gå ihop. Sjukvården har dessutom på många håll svårt att rekrytera och behålla personal. För Centerpartiet är det självklart att vården och omsorgen ska ges efter behov och vara solidariskt och rättvist fördelad. Några försäkringslösningar ställer vi inte upp på. Däremot måste vi våga förnyelse. Det är helt nödvändigt. Mångfald, konkurrens och nya alternativ är några av de vägar som behöver prövas för att utveckla sjukvård och annan offentligt finansierad välfärd. Centerpartiet ger klart besked: Vi har tagit kamp för ökad mångfald. Vi måste släppa fram fler kooperativa och fler privata lösningar för att öka valmöjligheterna för patienterna och bidra till ökad kompetens och bättre löner för personalen. Socialdemokraterna har svårt med förnyelsen av offentlig sektor. Ibland sätts partiideologin före patientperspektivet. Centerpartiet har ju drivit fram en viss öppning, t.ex. vad gäller mångfald och primärvård. Det är vi glada för. Beträffande öppenheten för fler alternativ inom slutenvården verkar det på något sätt ha låst sig. Vi vill medverka till att öppna vägen för sjukvårdsansvariga att finna den lösning de anser vara bäst och effektivast för att kunna erbjuda en god hälso och sjukvård. Vad är den principiella skillnaden mellan primärvård och slutenvård när det gäller möjligheten till fler alternativ? Känner inte socialministern, precis som jag, att den här debatten på något sätt motverkar entreprenörsandan? Vilka signaler ger den till de 500 regionanställda i Skåne som just nu går på starta-eget-kurs. Jag tycker att det är oroande. Fru talman! Centerpartiet anser att även sjukhus bör kunna drivas i privata bolag. Vinst är bättre än förlust oavsett vem som driver verksamheten. För Centerpartiet är det inte vem som driver verksamheten som är det viktigaste, utan att alla människor får tillgång till god hälso och sjukvård. Det väsentliga är dock att de som beställer sjukvården också ställer krav på kvalitet, och tar reda på vad de får för pengarna. Patienterna vill ha bra hälso och sjukvård. Då är det inte så intressant om den utförs i landstingets eller någon annans regi. För en decentralist som jag är det således lika lätt att uppmuntra ett bykooperativ i Dalarna som att ge ett professionellt och seriöst företag möjlighet att driva sjukhus i Stockholm. Dessutom är det enligt vår uppfattning de förtroendevalda i län och regioner som ska ha förtroendet att ta ansvar för bedömningar och beslut. Det är viktigt. Regering och riksdag ska hålla fingrarna borta. Förbättringar kräver även ekonomiska resurser. Därför har Centerpartiet gått i spetsen för att öka anslagen till landsting och kommuner. Pengarna från försvarsöverenskommelsen är det senaste initiativ som visar att det går att prioritera vård och omsorg om viljan finns. Genom centermiljarderna, sammanlagt 8 miljarder åren 2002 till 2004, görs nu viktiga satsningar på primärvården till vård och omsorg om äldre, till hjälp för psykiskt sjuka och till att korta köerna och öka mångfalden. Vi är överens om att ökad mångfald ger bättre förutsättningar för ökad tillgänglighet och ökad valfrihet i vården. Vår överenskommelse förpliktar, socialministern. Låt oss visa öppenhet och förtroende för att regioner, landsting och kommuner har medborgarnas bästa för ögonen, att de ges möjligheter att forma sin organisation och sitt vårdutbud utifrån sina förutsättningar. Fru talman! Det blir bäst så.

Fru talman! Alla som tittar och lyssnar! Om man får tro de borgerliga blir allt väldigt bra om man privatiserar hej vilt. Socialministern tar till en amerikansk utredning som är intressant och viktig, men kanske, trots allt, inte till 100 % är relevant för svenska förhållanden. Men den är viktig. Den här debatten ska handla om privatisering av sjukvård och sjukhus. Aktuellt just nu är ju, om man ska vara retorisk, att en före detta chef inom bilindustrin vill ta över driften av S:t Görans sjukhus i Den fråga som uppkommer är om man kan likställa sjukhusvård med bilproduktion i den meningen att verksamheten ska vara vinstsyftande. Är det bra eller inte? Miljöpartiets uppfattning är väldigt tydlig. Sjukhus och sjukvård som bärs av en idé, som t.ex. Vidarkliniken i Järna, är ett utmärkt, för att inte säga nödvändigt, inslag i svensk sjukvård. Stiftelser som bärs av en idé och där inkomna vinster stannar i verksamheten är både nyttiga och nödvändiga som vårdgivare. Även olika kooperativa lösningar som bygger på delaktighet och deltagande kan naturligtvis ha en given och positiv plats i sjukvården. Nya idéer och moderna synsätt kan tillföras på alla möjliga sätt. Den gamla principen om uppdelning av sjukvården enligt organmetoden, ögon för sig, öron för sig osv., kanske inte är den mest optimala. Om privata alternativ vill driva en organisation mer utifrån symtom än organ är det bara tankeväckande och stimulerande. Frågan är ändå om det är rimligt att låta Zeneca, Sandoz eller något annat transnationellt företag driva sjukvård som en del av sin övriga börsverksamhet. Frågan är om vård ska drivas med maximal vinstavkastning som mål. Det är ju det som är målet för börsföretag. Aktieägare kräver avkastning. Det är spelreglerna på börsen. Ju större bolaget är och ju mindre anknytning, förståelse och känsla för verksamheten som anonyma ägare har desto mer inriktad blir naturligtvis verksamheten på en enda sak, nämligen förräntningen av pengar. Detta är i sig värt att analysera. Sjukvård är inte detsamma som att tillverka eller kränga bilar. Mångfald - javisst. Mycket mångfald. Men inte marknadens anarki. I de flesta länder finns spelregler vad gäller ägandeformer. Det är inte bara rimligt, utan nödvändigt att vi har det också i vårt land. Tokhögern kan väl vara nyliberal någon annanstans än här. Sjukvård kan inte underställas råa avkastningskrav som om Maria Johanssons höftled vore en styrled i nya Volvo S50. Sjukvård kan inte underställas börsens uppgång och fall eller spekulanters humör och kynne. Går Elof Johanssons metallverkstad som tillverkar plåtbitar till Saab i konkurs, är det ledsamt för de inblandade. Går ett barnsjukhus i konkurs får det helt andra följder. Vi i Miljöpartiet menar att det finns alla skäl på jorden att införa spelregler, klara och tydliga spelregler. Det har vi alla glädje av, de seriösa vårdgivarna, patienterna och skattebetalarna. Den marknadsanarkistiska tankevärld som främst Moderaterna och Folkpartiet, men även en del andra verkar det som, förespråkar i dag är och förblir väldigt intellektuellt grumlig. Det finns många frågetecken som måste rätas ut. Det behövs spelregler. Spelregler är bra om man ska värna mångfald, nytänkande, olika alternativ och för att hålla avarter borta. Är Folkpartiet t.ex. roat av att transnationella företag ska ta över sjukhus i Sverige? Bör man ha någon syn på det? Det är mer aktuellt än någonsin att nu införa spelregler, eftersom vi har en våg av nyliberalism och allmän hallelujastämning om att det är en "ny tid" som kräver privatiseringar. Nog har vi en ny tid, men det finns gamla värderingar kvar, t.ex. att om man satsar pengar vill man ha avkastning, förräntning av pengar. Det är lika aktuellt i den nya tiden som i den gamla tiden. Underställs vården krav på förräntning av pengar är vi illa ute. Naturligtvis är det så. Men det är lika illa med ett fyrkantigt socialistiskt tänkande, självklart. Frågorna är många. Hur fungerar det om sjukvården drivs av vinstkrav? Vad händer om aktieägarna känner att avkastningen är för låg? Vilka krav ställer ägarna, dvs. aktieägarna, på företagsledningen då? Om räntan i samhället är 15 %, ska inte avkastningen också vara 15 % då? Hur ska man se på rätten till den forskning som bedrivs på privata sjukhus? Hur ska den bekostas? Vilket intresse för friskvård och hälsa har ett företag som ska göra vinst på sjukdomar? De här frågorna måste ställas. Vi måste analysera svaren. Att privatiseringen nu är aktuell beror bl.a. på att regeringen, uppbackad av andra partier, har skurit ned hårt inom sjukvården. Man kunde ha skurit mycket mer på militären, slutat att köpa en mängd JAS-plan, ubåtar och vapen för drygt 20 miljarder kronor per år och i stället upprätthållit en god vård i Sverige, en ännu bättre vård än vi har i dag. Då hade vi sluppit den hallelujastämning som sprider sig och som går ut på att allting blir mycket bättre om det privatiseras. Spelregler är viktiga. Men jag tror också att ska man sälja ut sjukhus bör man göra som när man ändrar en grundlag i Sverige, två beslut med ett val emellan. Det behövs mångfald, det behövs alternativ, men framför allt behövs det varsamhet.

Fru talman! Det var lite fascinerande att lyssna till Lars Leijonborg. Få politiker är så fast i slagorden och i sina egna föreställningar som den gamle FPU ordföranden. Men, Lars Leijonborg, det behövs en smula mer intellektuell hållning till den här problemställningen. Den debatt som förs i USA just nu handlar faktiskt inte om några dogmer eller slagord. Det är en allvarlig diskussion, inte om finansieringsformerna, om Lars Leijonborg trodde det, utan om driftsformerna och ägarformerna. Den fråga som ställs nu är hur man förklarar att de områden där ägarformen är privata vinstintressen har högre kostnader för sjukvården och sämre kvalitet än de områden där sjukhusen drivs utan vinstintresse. Det har inte med finansieringen att göra, utan det har, precis som de skriver i sin kommentar, med själva ägarfrågan att göra och insikten att den slutna sjukvården lämpar sig dåligt för marknaden. En smula mer liberalt intellektuell hållning skulle vara bra från Folkpartiets sida. Folkpartiet kan behövas i den här diskussionen, skulle jag vilja säga, eftersom Folkpartiet tidigare faktiskt har varit månt om att inte bara resonera om att släppa marknaden fri över hela linjen. Sedan vill jag vända mig till Chris Heister. Det vore kul om Chris Heister läste lite annonser och inte bara pratade om dem. Jag ska läsa en annons från Familjeläkare, står det, ta chansen, kom till läkargruppen i Västerås! Landstinget Västmanland har tack vare ett bra samarbete med allmänläkarna, såväl privata entreprenörer som offentligt anställda, byggt upp en primärvård som framstår som en förebild för resten av landet. De fortsätter att berömma landstinget, och sedan säger man: Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en miljö med positiv framtidstro. Det är Praktikertjänst som annonserar efter folk till sitt familjeläkarprogram. Här och var finns det alltså exempel på att man har lyckats. Västmanland är ett exempel som jag har pekat på och som jag menar skulle kunna vara en förebild för mycket av primärvårdens utveckling i övriga landet. Svensk sjukvård kännetecknas nämligen av en påtaglig obalans. Öppenvården är för liten. Vi har för få allmänläkare i förhållande till andra specialister. I en internationell jämförelse märks denna obalans alldeles tydligt. Bland OECD-länderna ligger Sverige i topp när det gäller läkartäthet, men långt ned när det gäller allmänläkartäthet. Därför är det hög tid för en grundläggande förnyelse av den svenska sjukvården. En viktig hörnsten i den nationella handlingsplan som vi nu börjar arbeta på ska vara förstärkning av primärvårdens och allmänmedicinens ställning. Inriktningen för all sjukvård är att den ska ske så nära hemmet som möjligt. Familjeläkaren ska fungera som patientens lots i sjukvården. Nya arbetsmetoder, ny teknik och förändrade sjukhusstrukturer kan underlätta denna utveckling. Allmänläkaren ska tydligare än i dag och tillsammans med distriktssköterskor, sjukgymnaster m.fl. ha ett helhetsansvar för befolkningens sjukvård och i verklig mening utgöra första linjens sjukvård. För att klara det måste en ökad utbildning och kompetensutveckling av allmänläkare ske samt en utökning av Antalet allmänläkare per invånare måste öka. Målet för handlingsplanen bör vara 1 500 invånare per allmänläkare. I dag är siffran över 2 000. Mångfalden i produktionen bör också öka. Jag tycker att det är lite poänglöst att kritisera mig för att jag skulle önska en sorts begränsning när det gäller primärvården. Jag har i alla sammanhang talat om att vi gemensamt ska verka för att öka mångfalden i primärvården. Men just därför, och det är detta som är viktigt, är det angeläget för att vinna förtroende hos patienterna, men också hos medborgarna och personalen, att precis som man har gjort i många andra länder tala om vilka spelregler som ska gälla och i likhet med de amerikanska slutsatserna i undersökningen konstatera att delar av sjukvården, den slutna sjukvården på sjukhusen, bör hållas undan marknaden. Det är det debatten handlar om, att öppna för mångfald genom att formulera klara spelregler.

Fru talman! I den ena av Stockholms morgontidningar vädjar i dag ordföranden för Sveriges yngre läkares förening om mer förnyelse i vården. Hon talar emot att det ska vara lagstiftning mot privat sjukvård, tvärtom behövs det många nya grepp. Schyman att hon gärna vill bli minister i den regering som nu sitter. Det kanske säger en del om det ideologiska klimat som präglar regeringen för närvarande. Ingrid Burman, liksom Lars Engqvist, vägrar ju helt att se den fullkomligt fundamentala skillnaden i vårdprinciper mellan en solidariskt finansierad vård, som vi har, och en individuellt finansierad, som finns i USA. Det slår naturligtvis igenom i hela systemet alldeles oberoende av produktionsformer. Man kan inte forska på driftens resultat utan att väga in den skillnaden i finansiering. Birger Schlaugs inlägg tillförde väl inte så mycket, men också han använde en svepande formulering: Vård som underställs vinstintresse är inte bra. Just där har vi problemet. Massor av vård i Sverige i dag bedrivs i aktiebolagsform, mängder av äldrevård, mängder av husläkarmottagningar, barnmorskemottagningar och mycket annat. Det är de som nu känner sig hotade. Privata sjukhus har vi knappt några. De kan räknas på ena handens fingrar. Men det finns ingen intellektuell gräns att dra. Vad är ett sjukhus i dag? För några år sedan kanske man kunde säga vad ett sjukhus var. Men en mycket stor del av kirurgin bedrivs i dag som dagkirurgi. Om en klinik med dagkirurgi samverkar med ett patienthotell får de båda vara privata, men om de går ihop får de inte vara privata. Ni klagade under den borgerliga tiden över att företag gick i konkurs. Företag går i konkurs när de inte går med vinst. Nu vill ni förbjuda vinst. Vad innebär det för alla de företag som i dag verkar på vårdområdet? Det finns ju mängder med underleverantörer - ska också de förbjudas att gå med vinst? Får ett landstingssjukhus inte använda en städfirma som entreprenör därför att städfirman eftersträvar vinst? Birger Schlaug kom in på detta med demokratisk legitimitet, och det är mycket intressant. Vi vann valet i Stockholmsregionen, i Västra Götaland och i Skåne, tillsammans med andra partier, på löften om att förnya vården. Nu hindras vi att fullfölja våra vallöften. Ni sade inte ett ord före valet om lagstiftning mot privata sjukhus. Jag vet det, därför att jag hade ett stort antal dueller med ert s.k. vallokomotiv Margot Wallström. Nu är hon på Sri Lanka, i Bryssel eller någonstans - jag vet inte riktigt. Hon fullföljde i varje fall inte det hon lovade i mängder av debatter med mig, nämligen att mångfald skulle vara linjen i den socialdemokratiska vårdpolitiken. Hon var lokomotiv, men hon hade inte vagnarna med sig. En av de vagnar som nu går i en annan riktning är Lars Engqvist. Det är ett svek mot det ni sade före valet och ett svek mot alla dem som är beroende av förnyelse av svensk sjukvård.

Fru talman! Jag börjar förstå nu att Lars Engqvist har lite problem med den här frågan, när han tar ett exempel från Västmanland och säger att man där minsann vågar säga i annonser att det är landstinget som söker personal. Men det är ju inte landstinget som söker personal, utan det är privata familjeläkare som på sina vårdcentraler vill ha sjuksköterskor, sjukvårdsbiträden och undersköterskor. Det är vad det handlar om. Det är detta problem som vi ser, dvs. att det är så svårt att rekrytera människor till vården när landstinget driver den. Låt mig ta ett exempel. Upplands-Bro, vid vägen till Enköping. Det är en vårdcentral som har haft väldigt mycket problem, då det har varit svårt att rekrytera personal. Man har haft 2-2 1⁄2 läkare men behöver 4-4 1⁄2.

Fru talman! Nu har jag lyssnat på alla partiers programförklaringar när det gäller sjukvården. Jag har hört att vi är ganska eniga när det gäller beskrivningen att vi har en rad problem att reda ut. Jag har också hört att det finns en skiljelinje, genom att några av oss anser att pengarna som riktas till sjukvård ska gå till sjukvård medan andra tycker att vi kan dela upp dem så att en del går till sjukvård och en del går till vinster. Jag har också hört från den borgerliga sidan att incitamenten för att personalen ska kunna vara kreativ och initiativtagare heter vinster och pengar. Jag är ganska förvånad över bristen på tilltro till att den engagerade personalen skulle kunna utveckla formerna för sjukvården, bidra med sin kreativitet och ta ansvar inom ramen för en offentligt driven sjukvård. Jag tror att det finns andra incitament och andra drivkrafter än enbart vinster. Det är tråkigt att samtliga politiska partier bortser från det, i varje fall i den här debatten. Jag är helt övertygad om att dessa incitament finns och att det också är möjligt att skapa mångfald, där vi tar vara på de här krafterna i offentlig sektor. Slutligen är det helt nödvändigt att också skapa förutsättningar för rimliga löner i sjukvården. Ska vi klara av att rekrytera personal till sjukvården krävs det rimligare anställningsvillkor, och då är det bättre användning av pengarna att dela ut dem just som rimliga löner än att dela ut dem i form av vinster.

Fru talman! Jag skulle bara kort, med de två minuter som nu står mig till buds, vilja stryka under att när vi talar om privat verksamhet är det inte privatfinansiserad sådan. I väldigt många av de länder som räknas upp, som England, Kanada och Holland, finns en mängd privat sjukvård som är privatfinansierad. Jag tror att vi i det resonemanget måste våga ta med vad som händer om man inte låter privata initiativ bli finansierade med offentliga medel. Finns det då risk för att vi får privata sjukhus som finansieras privat? Jag undrar om det över huvud taget skulle te sig görligt att i så fall lagstifta mot en sådan verksamhet. Tyngdpunkten ligger på att det ska vara offentligt finansierat. Sedan sägs det att det behövs spelregler. Det låter precis som om vi som vill släppa in fler initiativ inte vill ha spelregler. Det är klart att det fordras spelregler, ordningsregler eller kvalitetsregler - vad vi nu vill kalla det. Det är också klart att det finns kostnadsregler. Det vore väl dåligt om myndigheter, politiker och allt vad vi kallar oss inte har någon möjlighet att hålla i detta. Vi vet ju i dag att vi som producenter blir involverade i det som sker och gärna också försvarar det, även om det finns kritik att ge. Sådana är vi ju. Det saknas faktiskt 20 000 sängplatser. Så mycket har det skurits ned. Den som tror att det bara går att hämta de platser som behövs från den offentliga sektorns medel må göra det och då förmena att ta in pengar utifrån. Det är oklokt mot patienten.

Fru talman! Jag ställde två frågor till socialministern. Den första frågan var: Vilka signaler ger den här debatten för entreprenörsandan? Jag fick inget svar. Mitt svar är att den ger fel signaler. Den andra frågan var: Vad är den principiella skillnaden mellan primärvård och slutenvård när det gäller möjligheterna till fler alternativ? Jag fick inget svar där heller. Jag och Centerpartiet ser ingen principiell skillnad. Vi lägger ut vårdcentraler på entreprenad i vissa län. Vi skriver avtal med företag om laboratorieverksamhet i t.ex. s-styrda Jämtland, vilket räddar verksamheten. Vi sluter avtal med företag om att driva t.ex. sjukhus i Göteborg. Det diskuteras avtal med företag om att driva S:t Göran i Stockholm i lokaler som hyrs av landstingets fastighetsbolag. Jag ser inte någon skillnad principiellt. Självfallet ska vi ha klara spelregler. Det är helt nödvändigt för att verksamheten ska fungera i ett offentligt system. Men debatten i dag är inte initierad av det skälet. Den är initierad därför att det föreligger ett hot om en lag för stopp av vård med vinstintresse. Det är dessutom en retroaktiv lagstiftning, vilket torde vara grundlagsvidrigt. Till sist, fru talman, vill vi från Centerpartiet värna hälso och sjukvården och omsorgen. Då ska vi inte låsa möjligheterna för regioner, landsting och kommuner att hitta sina egna lösningar. I stället ska vi bejaka mångfalden, konkurrensen och nya alternativ. Vi måste våga förnyelse. Vi har möjligheter att öka tillgängligheten och mångfalden. Låt oss gemensamt ta till vara de möjligheterna. Upp till kamp för ökad mångfald, socialministern!

Fru talman! Ingen på den borgerliga sidan vill ens försöka analysera de frågeställningar jag tog upp. Vad händer om vi har ett ränteläge i Sverige där avkastningskraven är 15-20 %? Vad händer med sjukhusvården när avkastningskraven ökar där också? Man måste väl åtminstone analysera frågorna? Vad händer med forskningen och rätten till den? Man måste väl ändå veta vad man håller på med och inte fastna i ideologiska resonemang som bygger på en väldigt nyliberal grund? Det är klart att det behövs spelregler även när det gäller ägande. Det är alldeles solklart. Vill Folkpartiet och Alf Svensson och andra att stora transnationella företag ska ta över den del av infrastrukturen som sjukhus utgör? Ja eller nej? Jag vill veta det. Om man inte vill det behövs det spelregler. Dessutom hör jag att de borgerliga partierna - inte minst Folkpartiet, som har dragit i gång denna debatt - talar om god vård och vikten av god vård. Alf Svensson är också expert på det. I stället för att satsa de pengar som finns i kommuner och landsting på god vård sänker ni skatten. När vi försöker föra över pengar till landsting och kommuner för att just höja kvaliteten i skolan, omsorgen och vården sänker ni i stället skatten. Så var det med det. Spelregler är viktiga. Regelverk för ägandeformer är nödvändiga. Varsamhet om demokratin är också nödvändig. Vill man sälja ut den del av infrastrukturen som sjukhus innebär måste det enligt vår uppfattning underställas två beslut i landstinget med val emellan. Jag tror att det är viktigt med spelregler och varsamhet. När vi till det lägger också mångfald har vi ett grönt koncept - ett bra koncept. Vi har inte ett rött dogmatiskt, och inte ett blått nyliberalt, utan just ett grönt koncept.

Fru talman! Lars Leijonborg påstår att de borgerliga partierna vann valet i Stockholm, Västra Götaland och Skåne på ett program om att sälja ut sjukhusen. Jag har inte sett något sådant gemensamt program före valet. Jag skulle vilja fråga kristdemokraterna, som är alldeles speciellt intressanta ur denna synpunkt, om det fanns någon kristdemokrat som sade att S:t Göran skulle säljas till ett börsföretag. Fanns det någon som sade det före valet förra året?
Får jag påpeka att det bara är Folkpartiet som har ytterligare talerätt.
Fru talman! Förlåt! Då får jag fråga om Lars Leijonborg känner någon kristdemokrat som sade det före valet. Vad är ett sjukhus? frågar Lars Leijonborg. Det intressanta är att det hittills inte har ansetts behövas någon alldeles tydlig definition i den svenska hälsooch sjukvårdslagen. Även om man läser noggrant kommer man inte längre än att man ser att det sägs att sjukhusen ska svara för den slutna vården. Det är i och för sig en ganska god utgångspunkt när man diskuterar problemställningen. Det är sannolikt just i slutenvården som marknaden inte kan fungera. I öppenvården är det annorlunda. Det finns möjlighet till medvetna val. Det finns möjlighet att bygga upp en mångfald. När det gäller slutenvården fungerar det oftast som monopol, och därmed ställs det helt andra krav. I den lagstiftning som vi kommer att föreslå kommer vi också att precisera definitionen ytterligare. Det är nödvändigt. Vi kommer inte, som Kenneth Johansson har inbillat sig, att ha en retroaktiv lagstiftning. Men den lagstiftning som riksdagen beslutar om kommer naturligtvis att gälla för framtiden, och den kommer att påverka utvecklingen för sjukhusen i framtiden. Vi kan inte ingripa mot de förhandlingar som förs nu eller stoppa dem. Det är bara tidningarna som tror att man kan göra det. Vi har däremot sagt mycket tydligt att vi kommer att utarbeta ett förslag och ge möjlighet för riksdagsbehandling under nästa år. Så skulle jag ändå vilja upplysa om de alldeles grundläggande frågeställningarna. När man diskuterar i USA, som jag påpekade, handlar det om den grundläggande etiska och moraliska frågan om hur den sjukhusvård som står utanför marknaden ska bedrivas. De som kommenterar den undersökning som presenterades i augusti är oroliga över att man inte förstår att det finns delar av livet som måste hållas borta från kommersen och att sjukhusvården är för värdefull, för intim och för lätt att manipulera för att överlåtas till marknaden. Det är intressant att konstatera att kristdemokraterna, exempelvis, alldeles okritiskt säger att det inte är några problem om man överlåter detta till det privata. Vart har etiken och moralen tagit vägen? Vad är det för fel på tanken att sjukhusen ska drivas enbart utifrån det gemensamma ansvaret och den samaritiska traditionen? Var befinner sig Folkpartiet? Jag ska gärna upprepa den fråga som Birger Schlaug har ställt. Är det så att Folkpartiet kan acceptera att multinationella läkemedelsföretag driver svenska sjukhus? Om inte får vi gemensamt sätta oss ned och diskutera hur man ska reglera ägarfrågorna. Är sjukhus till salu till vem som helst?

Fru talman! Det finns mycket klara spelregler om hur svensk sjukvård ska bedrivas. Landstingen har enligt hälso och sjukvårdslagen ansvaret för en god vård i sitt område. Om de med sitt politiska mandat vill köpa den vården från privata vårdgivare har de i dag den rätten. Socialstyrelsen svarar för tillsyn av all vårdverksamhet som bedrivs i detta land. Det finns spelregler, men det finns naturligtvis inget förbud mot vinstdrivande verksamheter, eftersom det har visat sig vara ett mycket värdefullt tillskott och en inspirationskälla i det totala vårdutbudet. Ingrid Burman talar om personalens löner - en mycket viktig aspekt. Pengarna ska gå till löner - inte till vinst. Då kan jag tala om för Ingrid Burman att det råkar vara så att den privatanställda personalen har bättre löner än den landstingsanställda personalen. Det kanske Ingrid Burman tycker är trolleri, men det är trots allt den statistik som jag har fått från fackförbunden på detta område. Vi behöver en utveckling av svensk vård därför att problemen på det området för närvarande är enorma. Vi ska vara tacksamma för att det finns exempel på förnyelse. Man behöver inte alls vara privatanställd för att ha arbetslust och vara kreativ, men erfarenheten visar att de hierarkiskt uppbyggda landstingen inte har varit tillräckligt duktiga på att släppa fram personalens kreativitet. Just därför behöver vi andra inslag. Just därför är detta hot om en död hand på förnyelsen ett så allvarligt hot mot svensk sjukvård i framtiden.

Fru talman! Av alla de inlägg som jag lyssnade till gjorde Kenneth Johanssons inlägg mig förbryllad och en smula bekymrad. Jag vet att Centerpartiet i grunden har samma uppfattning som oss när det gäller behovet av att satsa på primärvården, att bygga ut psykiatrin och att öka den medicinska medverkan i äldreomsorgen. Jag vet att vi gemensamt har en hållning som innebär att vi ska satsa på förnyelse och mångfald i primärvården. Det är alldeles sant att Kenneth Johansson har påverkat mig i dessa stycken. Vi resonerade länge i våras om just den här hållningen. Och möjligtvis står jag för ett slags förnyelse också inom den socialdemokratiska traditionen. Jag tycker att det är viktigt att vi satsar på detta. Det som förbryllar mig är att Kenneth Johansson inte har förstått att det inte är en automatisk förbindelse mellan att göra en vårdcentral privat och att sälja ett stort sjukhus till ett multinationellt företag. Det är just bristen på insikt om att det finns en sådan gräns som gör mig bekymrad. Jag tycker att Centern ska fundera igenom sin hållning lite noggrannare. Det är viktigt att satsa på mångfald i primärvården och öppenvården. Men för att skapa trovärdighet när det gäller våra ambitioner på det området och för att ge rätt signaler till såväl personalen som patienterna och medborgarna måste vi också tala om att det finns områden som kommersen kommer att hållas utanför. Vi ska garantera trygghet i den framtida vården. Det är för att utveckla mångfalden, ge patienterna en bättre vård och för att se till att vi kan erbjuda den bästa sjukvården i världen som vi har inlett samarbetet. Tack!

Fru talman! Det är med stor glädje som jag nu inför riksdagen utnyttjar möjligheten att presentera regeringens förslag till ett reformerat studiestödssystem. Förslaget bygger i sina huvuddrag på de tankar som fördes fram i bred politisk samsyn av den parlamentariska studiestödskommittén redan 1996. Genom det framgångsrika ekonomiska saneringsarbete som genomförts har vi nu nått de ekonomiska förutsättningar som gör det möjligt att genomgripande reformera studiestödet. Förslaget innebär att vi lever upp till löftet i regeringsförklaringen: "Studenternas ekonomiska situation ska förbättras genom att studiestödet reformeras." Regeringens förslag har utarbetats i uppskattad samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Studiestödet i form av bidrag och lån är en viktig del av utbildningspolitiken och ska också bidra till att förverkliga målen för utbildningspolitiken. Studiestödet ska verka rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildningen. Det ska ha en utjämnande verkan mellan individer och grupper i befolkningen och därmed bidra till ökad social rättvisa. Sammantaget kommer förslagen i propositionen att tillföra studiemedelstagarna ca 4,1 miljarder kronor. En mycket stor förändring är att bidragsdelen i studiemedlen nu blir pensionsgrundande. Det innebär en merkostnad för staten på ca 1,8 miljarder kronor. Varför är det då nödvändigt att reformera studiestödssystemet? Vi behöver ett enklare studiestödssystem. Dagens system är alldeles för splittrat. Det finns studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Olika villkor i olika delar av systemet gör att det blir svåröverblickbart för den enskilde studerande. Vi behöver ett generösare studiemedelssystem för att locka och rekrytera fler till att gå vidare i utbildning. Vi behöver ge mer frihet till de enskilda studerande att själva bestämma över möjligheten att arbeta vid sidan av utan att drabbas av nedtrappningar tidigt i det skedet. Vi behöver också strama upp återbetalningsdelen. Vi har i dag ett system som inte längre betraktas som ett lån, eftersom mycket stora avskrivningar väntar vid pensionsåldern. Totalbeloppet i studiemedelssystemet, som i dag är 7 098 kr per månad under normalt cirka nio månader, kommer i framtiden att gälla för alla studerande. Stödet ska bestå av bidrag och lån. Det bedöms som tillräckligt för att täcka rimliga levnadsomkostnader. För grundskole och gymnasiestudier införs en prioriterad bidragsnivå om 82 % av totalbeloppet, dvs. ett bidrag på 5 820 kr och ett lån på 1 278 kr per studiemånad för dem som är över 25 år. Ett begränsat antal personer, inledningsvis ca 70 000 per år, kommer att kunna få del av denna mycket höga bidragsnivå. Förändringen innebär kraftiga förbättringar för vuxenstuderande med låg tidigare inkomst. För vuxenstuderande vars ersättningsnivå i a-kassan är över ca 12 000 kr per månad innebär förslaget ett lägre totalbelopp. Det kan kompenseras med ett s.k. tilläggslån. Studerande över 25 år ges möjlighet att under vissa förutsättningar få ett tilläggslån om högst 1 600 kr per månad i max tre år. De får därmed ett totalbelopp som motsvarar högsta dagpenning i akassan efter skatt. För högskolestudier samt för andra eftergymnasiala studier och självfallet även för studier på grundskole och gymnasienivå införs en ny generell bidragsnivå på 34,5 % av totalbeloppet, dvs. ett bidrag på 2 449 kr och ett lån på 4 649 kr. Det är en rejäl höjning från dagens knappa 28 %. Vid inkomster över detta belopp reduceras studiemedlen i likhet med i dag med 50 % av överskjutande belopp. Detta ökar de studerandes möjligheter att förstärka sin ekonomi genom arbetsinkomster utan att studiemedlen reduceras. Studiemedlen ska räcka till utan att man arbetar vid sidan av, men vi vet att många studerande vill ha en ökad handlingsfrihet och själva bestämma i vilken utsträckning de jobbar vid sidan av. Återbetalningsreglerna för studielånet stramas upp. Lånet ska i princip betalas tillbaka fullt ut under i allmänhet en 25-årsperiod. Årsbeloppen vid återbetalningen kommer att vara ungefär lika stora, dvs. ett annuitetsliknande system, men något lägre i början av återbetalningsperioden. Systemet blir mer förutsägbart för den enskilde. Eftersom återbetalningen kopplas till skuldens storlek förbättras möjligheten att redan under studietiden ta ansvar för och planera sitt skuldåtagande. En snabbare återbetalning gör också att de sammantagna kostnaderna för den enskilde blir lägre. En förbättrad studieplanering leder också till mer effektiva studier och en bättre genomströmning i utbildningssystemet. För att förhindra att återbetalningskraven blir för höga ett enskilt år införs också trygghetsregler kopplade till låntagarens inkomst. En låntagare ska fram t.o.m. det år då låntagaren fyller 49 år efter ansökan kunna få nedsättning av årsbeloppet, så att det inte utgör mer än 5 % av inkomsten. Efter 50 års ålder kan nedsättningen erhållas så att årsbeloppet inte uppgår till mer än 7 % av inkomsten. I åldrarna 50-67 år tas även viss hänsyn till förmögenhet. Det sker genom att en andel av förmögenheten exklusive bostaden läggs till inkomsten och därmed ingår i beräkningsunderlaget när återbetalningsbeloppet ska fastställas. Vid 67 Utformningen av trygghetsreglerna som utgår från den enskildes faktiska betalningsförmåga förväntas ge den effekten att studerande inte ska uppleva återbetalningen så betungande att de avstår från studier. Det är angeläget för att bidra till en jämnare social rekrytering till studier. Systemet med trygghetsregler innebär att studielån även i fortsättningen är väsentligt mycket förmånligare för den enskilde än vanliga banklån. Studier på högskolenivå kan pågå 240 veckor, dvs. 12 terminer eller motsvarande sex års studier. På gymnasial nivå kan de pågå 120 veckor, dvs. tre år. För den som behöver extra färdighetsträning i läsning och skrivning gäller högst 100 veckor, dvs. två och ett halvt år. För den som redan har någon form av grundskolekompetens eller motsvarande finns möjlighet att läsa på den nivån ytterligare högst 40 veckor, ett år. Även i fortsättningen kommer det att bli möjligt att få avskrivning av lån för kompetensgivande studier på grundskole och gymnasienivå om man fortsätter att studera på högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Avskrivning ska kunna ske med en sjättedel av lånet för varje godkända 40 poäng som ingår i en examen. Man kan få avskrivning med upp till halva lånebeloppet. Studiebidrag ska få lämnas t.o.m. det kalenderår då den studerande fyller 50 år. Det ska dock vara möjligt att i vissa fall bevilja bidrag även för den som fyllt 50 år om det finns särskilda skäl. Det kan t.ex. vara fråga om stöd under en kortare tid för en utifrån arbetsmarknadsbehov yrkesinriktad utbildning. För rätt till studielån kommer det maximala antalet veckor, låneterminer, att begränsas successivt fr.o.m. 41 års ålder. Den som är 50 år ska kunna låna till upp till ett års studier. Ca 480 000 studerande kommer att få det generella bidraget på 34,5 %. Av dem finns ca 110 000 beräknas drygt 70 000 personer kunna få. Det mycket uppskattade särskilda utbildningsbidraget, UBS, ingår som ni alla vet som en del i kunskapslyftet. UBS kommer att finnas kvar under kunskapslyftsperioden vid sidan av det samordnade studiestöd som föreslås införas. Riksdagen kommer att i särskild ordning kunna ta ställning till det fortsatta användandet av UBS. Regeringen föreslår att det nya studiestödssystemet införs den 1 juli 2001. Pensionsrätt för studiemedel kommer att tillgodoräknas ända från den 1 januari De som återbetalar studielån enligt dagens system har rätt att fortsätta sin återbetalning i det systemet. Beslut i ärenden om tilldelning eller återkrav av studiestöd ska i framtiden kunna överklagas. En särskild överklagandenämnd kommer att inrättas. Beslut i ärenden om återbetalning av studielån ska som hittills få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Studiestödsadministrationen ska även i fortsättningen vara en statlig myndighetsuppgift och handhas av Centrala studiestödsnämnden. Fru talman! Jag är övertygad om att det studiestödssystem som regeringen i dag har beslutat om och som överlämnas på måndag till riksdagen kommer att ge förbättrade möjligheter att förverkliga målen för utbildningspolitiken. Jag har också glädjen att meddela att regeringen på måndag även överlämnar propositionen Personskadeskydd för studenter. Det förbättrade personskadeskyddet avses ske genom att det tecknas en för högskolorna gemensam personskadeförsäkring som börjar gälla den 1 juli 2000. Därmed föreslås också denna gamla och viktiga fråga få en bra och tillfredsställande lösning. Fru talman! Det nya studiestödssystemet blir ett viktigt verktyg i utbildningspolitiken för att förverkliga idén om ett lärande samhälle.

Fru talman! Jag kan identifiera väldigt många positiva svar på de frågor som jag har mött när jag talat med studerande. Därför är det tillfredsställande att höra statsrådet Östros beskrivning av den kommande propositionen. Utöver huvuddragen skulle jag vilja ställa ett par kompletterande frågor som inte blev berörda i föredragningen. Det gäller en fråga som kanske är mindre men som ändå är principiellt viktig, nämligen att EU anställda som bor i Sverige inte behöver betala av på sina studielån. Över huvud taget gäller det att ha en balans mellan dem som efter studierna väljer att verka i Sverige och dem som väljer att göra sin arbetsinsats i ett annat land. Det är viktigt att man från båda gruppernas sida känner att man omfattas av ett återbetalningssystem som är rättvist.
Fru talman! När det gäller vissa typer av anställda ber jag att få återkomma med besked, gärna i form av ett skriftligt svar på en fråga från Carina Hägg. När det gäller själva huvudprincipen delar jag helt åsikten att det är bra om människor rör på sig och även bor utomlands under korta eller långa perioder. Men ett återbetalningssystem ska förstås gälla även för dem som väljer att bo utomlands, och det är utgångspunkten i den här propositionen.
Fru talman! Jag ställde frågan därför att jag har sökt efter information om detta i det tidigare systemet, men det har inte funnits statistiskt underlag för att få grepp om den här frågan. Det är ju, precis som statsrådet säger, väldigt ofta en önskvärd utveckling att man rör sig över gränserna, men i och med detta uppstår det naturligtvis effekter som vi dels borde ha grepp över, dels borde ha någon strategi för att möta. Att det här är ett växande problem hör man när man möter studenter och dem som nyligen har lämnat sina studier.
Fru talman! Just detta att stimulera inte minst unga människor att ge sig ut i omvärlden är en väldigt viktig del av utbildningspolitiken. Det tolkas ibland som att det skulle vara ett nederlag för Sverige. Jag tycker att det är en stor framgång för Sverige att så många beger sig utomlands. Vi har i dag 30 000 studenter per år som med studiemedel pluggar utomlands. Detta är väldigt generöst också i det nya systemet, med likartade regler. Sedan är det klart att om man efter avslutade studier väljer att arbeta utomlands ska motsvarande principer gälla som för dem som arbetar hemma. Det ska vara utgångspunkten.
Fru talman! Jag noterar med stor tillfredsställelse att regeringen föreslår att höja fribeloppet. Det är ju en viktig princip att det ska löna sig att arbeta även för studenter. Jag undrar om det i propositionen finns någon strategi för att på sikt helt avskaffa fribeloppsgränsen, vilket jag tycker skulle vara önskvärt. När det gäller a-kassan uppfattade jag av utbildningsministerns genomgång att man skulle få särskilt förmånliga studiemedel kopplat till a-kassepoäng. Detta tycker jag är en orättvisa. Systemet med UBS i dag är en orättvisa, eftersom människor som inte alls har en fot inne på arbetsmarknaden och är under 25 år får sämre studiemedel än människor som redan har kommit in på arbetsmarknaden.

Fru talman! Vi höjer fribeloppet mycket kraftigt. Det innebär i princip att alla studenter om de så vill kan jobba hela sommaren och sedan utöver detta tjäna runt 5 000 kr i månaden på extrajobb. Det är ett väldigt generöst system. Skulle vi avskaffa fribeloppet helt skulle vi få andra grupper in i studiemedelssystemet, människor som kanske jobbar heltid och studerar för nöjes skull vid sidan av men som ändå skulle få mycket kraftiga bidrag från statens sida. Det är vi inte intresserade av. Vi vill öka friheten och handlingsutrymmet för studerande att själva bestämma över hur de studerar och om de vill arbeta vid sidan av. Det uppnår vi med detta system. Studiemedlet kommer inte att vara kopplat till akassan. Det är precis tvärtom: Vi inför ett gemensamt, reformerat system, lika för alla, och sedan finns det för vuxenstuderande en möjlighet till ett tilläggslån för att, om man har fått ökade kostnader, faktiskt kunna hantera sin ekonomi när man studerar. Det är uteslutet att involvera privata banker i vårt studiemedelssystem. Detta är en viktig del av den generella välfärdspolitiken. Här har alla rätt till studiemedel, det administreras offentligt och det hålls ihop som ett offentligt system. Det är en väldigt viktig del av utbildningspolitiken, och det är för min del uteslutet med privata lösningar.
Fru talman! Jag nöjer mig med att gå in på den sista frågan. Jag kan inte riktigt se varför en öppning för nya lösningar, som också skulle öka valfriheten för studenterna, skulle vara ett hot om det fungerade inom ett fungerande statligt regelverk och system.
Fru talman! Det är naturligtvis fullt möjligt för var och en av Sveriges medborgare att ställa sig i bankkön och fråga om man kan få lån till sina studier. Jag vågar garantera att den behandling de allra flesta då får från bankens sida inte skulle vara särskilt förmånlig. Det krävs ett statligt system där staten står för en rejäl bidragsandel, ett system som tar hänsyn till människors betalningsförmåga, som kan reducera betalningen under perioder då man har det tufft och också kan erbjuda en avskrivningsmöjlighet när man går i pension. Det tycker jag är en offentlig uppgift, och den bör inte regleras av privata banker.
Fru talman! Det känns bra att statsrådet Östros nu möter de studerandes behov av en tryggare studiesituation. Vi välkomnar den här propositionen. En fråga som gör sig gällande men som inte togs upp i den här informationen är de studenter som är föräldrar. De har en försörjningsbörda, många av dem har en lång studietid och det är just under den period när vi fullgör våra reproduktiva uppgifter i samhället som vi också är studenter och forskare på våra universitet och högskolor. Har ni resonerat kring ett eventuellt barntillägg? På min tid fick man möjlighet till barntillägg, och det gjorde studier möjliga för mig. Därför är jag mycket intresserad av hur det blir för dagens studenter.
Fru talman! I det föreslagna systemet finns inget särskilt barntillägg. Däremot finns de extra studielånen, som naturligtvis kommer att komma en del av barnfamiljerna till godo - de som har behov av att ta extra lån för att komma upp i totalbelopp. Samtidigt är ju familjepolitiken en av de högst prioriterade delarna av regeringens samlade politik. Vi har bakom oss en höjning av föräldraförsäkringen och barnbidragen. Vi har framför oss två stegs höjning av barnbidragen. Vi har också framför oss en diskussion om kraftigt sänkta taxor i barnomsorgen, vilket naturligtvis skulle ge en förälder som studerar ett ordentligt stöd för den privata ekonomin. Familjepolitiken prioriteras alltså, och den här frågan bör också ingå som en del i familjepolitiken. Studiemedelssystemet bör inte ha den typen av inslag; det är en linje vi har haft under ett antal år och som jag tror är mycket bra på lång sikt.
Fru talman! Jag tackar för svaret men vill ändå beröra ytterligare en punkt när det gäller tryggheten för studenter. Det gäller den stora bostadsbrist som har rått och råder och som förhindrar många från att ha en trygg studiesocial situation. Har ni beaktat någonting kring detta i studiestödspropositionen?
Fru talman! Nej, i studiestödspropositionen ingår inte bostadspolitiken. Däremot är det naturligtvis så att de kommuner som mycket gärna vill ha en utbyggd högskola och agerar för det på många olika sätt har ett mycket stort ansvar i att nu se till att planera för att öka antalet bostäder på våra högskoleorter. Därför har regeringen i budgetpropositionen också gett mycket långsiktiga signaler när det gäller antalet platser i högskolan under de tre kommande åren, vilket gör att det finns goda planeringsmöjligheter. Att det inte har byggts tidigare kan man förstå. Sverige har ju varit vid den ekonomiska ruinens brant och haft skyhöga räntor. Men om det inte byggs nu är det svårare att förstå, och det är ett stort ansvar som ligger på kommunerna.
Fru talman! Det har varit intressant att lyssna till utbildningsministern angående regeringens nya förslag. Vi är flera partier i kammaren som under speciellt det gångna året har engagerat oss i frågan och kommit med förslag och idéer om hur vi kan förbättra studenternas roll i Sverige och då speciellt ekonomiskt. Centerpartiet har tagit del i den utbyggnad som har skett av högskolor och universitet, och nu ser vi det som extra viktigt att stärka kvaliteten och studenternas roll. Från denna utgångspunkt har det varit intressant att läsa detta förslag men också lite ledsamt. Ibland kan man fundera lite på hur vi ska nå upp till de stora mål som både regeringen och utbildningsministern har satt upp för tryggheten för studenter och som också vi har diskuterat. Om man tittar på den sociala snedrekryteringen undrar jag hur utbildningsministern ser på vikten av att minska den. Tror utbildningsministern att man med den lilla ökning som nu sker av det generella bidraget kan minska den sociala snedrekryteringen? Min sista fråga är: Kan man se, utbildningsministern, att det här är ett första steg till en hälften-hälften-princip för det generella bidraget?
Fru talman! Kampen mot social snedrekrytering är en ström som finns inom hela Utbildningsdepartementets arbete. Det är en oerhört viktig fråga för Sverige som ett rättvist samhälle men också när det gäller långsiktig tillväxtpolitik. Vi måste kunna stimulera och förmå alla våra studiebegåvningar att söka sig vidare i vårt studiesystem, eftersom det gynnar oss alla att människor lockas till fortsatta studier. Den här studiestödspropositionen kommer att ge ett verksamt bidrag till detta. En rejäl höjning av fribeloppet, en rejäl höjning av bidragsdelen och mycket trygga och säkra regler på lång sikt gör att trappsteget minskar. En annan mycket viktig del är ju utbyggnaden av högskolan. Det är ingen tvekan om att en sådan ger den allra största möjligheten att knäcka social snedrekrytering och särskilt när vi bygger ut högskolan över hela landet. Det är därför som jag med ganska stor sorg faktiskt ser att Centern har övergett den politiken. Den påbörjade vi tillsammans. Men nu säger Centern att man år 2001 och 2002 vill använda pengarna till annat och inte vill bygga ut högskolan. Det är ett hot mot kampen mot social snedrekrytering och för mig faktiskt obegripligt när vi har börjat så fint tillsammans. Studiebidraget höjs rejält. Centern vill minska totalbeloppet, det som man får i handen. Det är också ett sätt att höja bidragens andel av det som man får i handen. Men jag tror inte att studenterna själva uppskattar det. Det blir svårare att leva på den inkomst man har.
Fru talman! Jag vet inte om Thomas Östros nu ska stå och diskutera Centerpartiets siffror inför höstens budget, eftersom vi själva nu håller på att ta fram dem. När det gäller högskoleplatserna tycker Centerpartiet fortfarande att det är oerhört viktigt att utbilda många människor och att ge många människor chansen till utbildning. Men framför allt måste man ju se till att möjligheten finns, att de som har lägst inkomster och att de som inte kommer från studievana miljöer får chansen till den högre utbildningen. Thomas Östros svarade inte riktigt på min fråga om det finns en tanke hos honom i Utbildningsdepartementet att höja den bidragsdel som man nu så smått har höjt. Finns det en möjlighet att man höjer den och kommer fram till ett 50-50-system, och finns det då möjlighet för de studenter som har det sämst att bedriva högre studier?
Fru talman! Regeringen avsätter 4,1 miljarder kronor i en reformering av studiestödssystemet. Det är något unikt, och det är en mycket fin och viktig reform. Förslag om ett 50-50-system har funnits länge i debatten. Jag ska med stor nyfikenhet se om Centern lägger fram ett förslag om ett 50-50-system. Jag gissar att det kommer att kosta drygt 4 miljarder kronor till. Hur ska ni finansiera detta? En regering med ansvar för statsfinanserna som samtidigt vill prioritera utbildningspolitiken och en fortsatt utbyggnad av den, vilket är oerhört viktigt för att vi ska kunna förmå våra studiebegåvningar från hem där det inte finns någon studietradition att ta steget att börja plugga, men också ett rejält och generöst studiemedelssystem med en större bidragsandel, med större fribelopp och med trygghet inför framtiden är som jag ser det en mycket viktig del i kampen mot social snedrekrytering. Sedan får vi se vad Centern förmår och orkar ta fram.
Fru talman! Detta är naturligtvis en mycket välkommen reformering av studiestödssystemet. Att bidragsdelen ökar och blir pensionsgrundande, att fribeloppet höjs kraftigt och att utbildningsministern flaggar för att också personskadeskyddet ska införas är naturligtvis positiva nyheter som är välkomna för landets studenter. Även där det tidigare har funnits farhågor i fråga om stödet för utlandsstudier finner jag med tillfredsställelse att detta stöd finns kvar. För min egen del önskar jag ju att det kommer att stärkas och utvecklas i framtiden. Det tror jag kommer att krävas. Jag har tre frågor till utbildningsministern. Jag börjar med den som kanske är enklast att besvara, och den handlar om fribeloppet. Såsom jag har uppfattat det tidigare har det varit uppdelat halvårsvis. Kommer det nya systemet att räknas på helår? Det har ju betydelse, eftersom sommarlovet varar huvudsakligen fr.o.m. juli och framåt. De andra två frågorna befinner sig kanske i ett gränsland, och jag vet inte om utbildningsministern kan svara på dem och ska svara på dem. Den ena är hur regeringen ser på den ekonomiska situationen för de studenter som inte får arbete under sommaren. Det är naturligtvis välkommet för dem som får det. Den sista frågan gäller de studenter som har avslutat sina studier. För dem har det såvitt jag förstår funnits ett resebidrag för att de ska kunna söka jobb på annan ort. Men såvitt jag förstår har detta nu avskaffats. Om detta är en fråga för utbildningsministern skulle jag vilja ha svar på den.
Fru talman! Jag tror att jag när det gäller utlandsstudier har precis samma åsikt som Kent Härstedt. Det är väldigt viktigt att vi har ett system som stimulerar våra unga att ge sig av utomlands för att skaffa sig kulturell erfarenhet och personkontakter. Och i de allra flesta fall kommer dessa människor hem till Sverige igen, och vi har då alla stor nytta av detta. Vi ska därför ha kvar ett generöst stöd för detta. Fribeloppet kommer även i fortsättningen att räknas halvårsvis. Och det är framför allt administrativa skäl som ligger bakom detta. Nu blir det ju så rejält tilltaget att jag bedömer att det är få om ens någon som kommer att uppleva detta som ett problem framöver. Arbete under sommaren har varit en stor och viktig fråga, inte minst under krisåren när det har varit nästan omöjligt för många att få ett sommarjobb, eftersom vi har haft en så usel arbetsmarknad. Därmed har studenterna hamnat i en svår ekonomisk situation. Jag ska vara rak och säga att vi aldrig kommer att ha råd att ha ett studiemedelssystem som ger studiemedel under tre månader då man inte studerar. Det kommer aldrig att förverkligas. Däremot ser vi nu att arbetsmarknaden förbättras radikalt även på sommarjobbssidan. Och med det utökade fribeloppet ökar handlingsfriheten att försörja sig själv under sommaren. Det är bra och viktigt. Dessutom erbjuder en del universitet sommarkurser och möjlighet att läsa under sommaren. Jag läste att Uppsala universitets rektors reaktion på den fortsatta utbyggnaden av högskolan var just den att man återigen skulle se över möjligheterna att ge sommarkurser, och det är klart att det är intressant för många. Till syvende och sist är det naturligtvis på det sättet att det ytterst är kommunen som alltid svarar för att människor faktiskt kan leva ett drägligt liv. Frågan om resebidrag ber jag att få återkomma till. Jag kan inte besvara den på en gång.
Fru talman! Jag tackar för dessa svar, och jag vill bara skicka med utbildningsministern att jag tror att det är angeläget att man försöker uppmuntra en inriktning mot att det finns en kapacitet för ett ökat antal studerande på sommaren. Jag vet nämligen att det är väldigt många studenter som önskar använda en del eller större delen av sommaren till att studera i en snabbare takt.

Fru talman! Jag tar med mig Kent Härstedts uppmaning i det fortsatta arbetet och tackar för att riksdagen har visat denna uppmärksamhet.

Fru talman! Helena Bargholtz har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att stävja kvinnomisshandeln. Jag besvarar hennes fråga främst utifrån de områden som jag som justitieminister ansvarar för. Att kvinnor varje dag utsätts för mäns våld och att hemmet för många kvinnor är den farligaste miljön att vistas i är oacceptabelt. Våldet mot kvinnor är något som angår oss alla. Min och regeringens inställning i frågan har kommit till klart uttryck bl.a. genom kvinnofridsreformen, som är ett samlat åtgärdsprogram mot våld mot kvinnor. Den bygger på ett långvarigt utredningsarbete för att fånga upp alla aspekter på hur våldet mot kvinnor ska kunna motverkas. Bakgrunden till reformen är just den problembild som Helena Bargholtz beskriver i sin interpellation. Reformen omfattar, förutom lagstiftning, en mängd åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och för att utsatta kvinnor ska få ett bättre stöd och bemötande. Tanken är att våldet mot kvinnor måste bekämpas genom ett brett och långsiktigt arbete inom alla samhällets sektorer och på alla nivåer. Berörda myndigheter har också fått gemensamma uppdrag av betydelse i detta sammanhang. De ska regelbundet redovisa sina insatser till regeringen. Vissa myndigheter har också fått särskilda uppdrag. När det gäller de områden som jag som justitieminister ansvarar för har polis och åklagare och andra myndigheter fått i uppdrag att på olika sätt utveckla sitt arbete när det gäller våld mot kvinnor. Det pågår nu ett omfattande arbete för att ta fram och utveckla ny kunskap och bättre arbetsmetoder, bl.a. inom polisen. Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att inventera och till regeringen rapportera vilka särskilda insatser som görs vid landets samtliga polismyndigheter i frågor om våld mot kvinnor. Rikspolisstyrelsen ska också i samråd med Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen leda en satsning på fortbildning av personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso och sjukvården. Jag kan inte nog betona att rättsväsendet måste bli betydligt bättre på att ge utsatta kvinnor ett bättre skydd, stöd och bemötande. Vi måste ha ett system som ger dessa kvinnor rimliga möjligheter att medverka i den rättsliga processen utan att utsättas för onödiga ytterligare påfrestningar. Annars tappar de förtroendet för rättsväsendet. Grundläggande är att de personer som möter dessa kvinnor har förmågan att förstå den situation de befinner sig i och att vara lyhörda för deras behov. Hur en utsatt kvinna blir bemött av polisen kan t.ex. vara av avgörande betydelse för hennes vilja att stå fast vid en polisanmälan. Hennes vilja att medverka i en utredning är i sin tur ofta den avgörande faktorn för åklagarens möjlighet att nå framgång med ett åtal. Myndigheternas förmåga att hantera frågor som rör utsatta kvinnor avgörs i hög grad av hur detta arbete prioriteras och av vilka metoder och samarbetsformer som de tillämpar. Ett fördjupat samarbete mellan polis och åklagare är viktigt och ingår också som en del i närpolisreformen. Enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet kan man konstatera att rättsväsendet under första halvåret med den nya kvinnofridslagstiftningen lyckades med att hålla ganska korta handläggningstider när det gäller dessa prioriterade brott. Från polisanmälan till åtal och vidare till dom förflöt det i många fall inte mer än några månader. I Handen bedriver nu polis, åklagare, domstol och frivård tillsammans projektet Snabbare lagföring. Målsättningen är att det från brott till dom inte ska ta mer än tre veckor. Den högst prioriterade brottstypen är våld mot kvinnor. Detta är ett uppmuntrande exempel på ett nytt sätt att arbeta. Genom det engagemang som projektet förutsätter och den snabba handläggningen får kvinnorna också klara besked om att det våld som de utsätts för är en brottslighet som tas på allvar och kan bekämpas. Som bekant har Brottsförebyggande rådet redovisat sitt uppdrag att göra en förstudie av de tekniska och praktiska förutsättningarna för elektronisk övervakning av män som brutit mot besöksförbud. Vi går nu vidare med att utreda de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna för en sådan övervakning. Vi måste dock vara klara över att en sådan övervakning aldrig kan lösa mer än en del av problemet. Det är därför nödvändigt att vi också överväger andra sätt att åstadkomma ett ökat skydd för våldsutsatta kvinnor. Särskilt viktigt är det att finna former för att snabbt och effektivt kunna bryta ett pågående eller överhängande övergrepp. Det är viktigt att vi i framtiden satsar på de verkligt effektiva sätten att hjälpa utsatta kvinnor. Men samtidigt är jag övertygad om att de i grunden viktigaste långsiktiga insatserna för att förebygga våld mot och kränkningar av kvinnor inte ligger inom rättsväsendet. Sådan inte straffbar "lindrig" psykisk misshandel som Helena Bargholtz nämner, där hon med rätta sätter ordet lindrig inom citationstecken, motverkas t.ex. bäst genom andra åtgärder än en kriminalisering. Kriminalisering har tidigare bedömts inte vara någon ändamålsenlig metod för att komma åt sådan psykisk misshandel, och jag ser inte någon anledning att göra en annan bedömning i dag. Jag tror i stället att ett långsiktigt arbete, särskilt med barn och ungdomar, när det gäller jämställdhet mellan könen och attityder är rätt väg att gå. De tre nyligen inträffade tragiska händelser som Helena Bargholtz nämner illustrerar den skrämmande verklighet som kvinnofridsreformen syftar till att förändra. Vad vi nu måste göra är att bygga vidare på den grund som har lagts genom denna reform så att den får fullt genomslag inte minst hos berörda myndigheter. Genom reformen vill vi åstadkomma att alla berörda drar åt samma håll och lär sig att samverka med varandra. Delvis är det fråga om att i grunden ändra attityder. Jag är övertygad om att de grundläggande förändringar som är nödvändiga bara kan åstadkommas genom ett långsiktigt, allvarligt syftande, metodiskt arbete som bygger på kunskap.

Fru talman! Jag får tacka justitieministern för det utförliga svaret på min interpellation om kvinnomisshandel. Det är, fru talman, skamligt att Sverige, ett land som fick utmärkelse på den stora kvinnokonferensen i Beijing för sin framstående jämställdhet, som sitt största jämställdhetsproblem ska ha kvinnomisshandel. Detta är ett jämställdhetsproblem som jag anser är större än det som handlar om lönediskriminering. Kan det vara annat när det förra året gjordes 20 000 anmälningar om kvinnovåld och när 16 hotade kvinnor i Stockholms län fick sätta livet till? Jag vet ju att justitieministern anser, helt riktigt, att denna fråga inte bara faller inom hennes fögderi utan också i högsta grad är en social fråga. Därför kommer jag också att interpellera socialministern för att höra hans uppfattning om vilka insatser han anser bör göras för att minska kvinnovåldet. Jag pekar i min interpellation på flera viktiga insatser som bör prövas för att minska kvinnovåldet. Hit hör utbildning och resurser för polis och vårdpersonal, stärkt ställning för kvinnor som brottsoffer genom vidgat besöksförbud för män som hotar och misshandlar, elektrisk fotboja, rätt för kvinnor att använda tårgasspray och särskilda stödpersoner som hjälper kvinnorna i samband med rättegångarna. Kvinno-, mans och brottsofferjourer bör få mer statlig hjälp för att finansiera sin verksamhet. Om dessa insatser är alla i stort sett överens. Men jag tar också upp ett par mer kontroversiella förslag som jag skulle vilja höra justitieministerns uppfattning om. Det gäller indraget körkort för män som döms för misshandel, i likhet med vad som gäller vid grova våldsbrott. Det gäller också kommunarrest eller bosättningsplikt. I båda dessa fall råder det delade meningar om det är effektiva medel för att förhindra kvinnomisshandel och om de är lagliga. Det finns de som menar att kommunarrest eller bosättningsplikt för svenska medborgare skulle strida mot grundlagen. Ett stort problem är hur man ska kunna förhindra att män fortsätter att misshandla nya kvinnor. En man som misshandlat en kvinna, vilken lämnat honom, fortsätter ofta att misshandla kvinnor i sina nya relationer. Det kan gälla utländska kvinnor som lockas hit av män. Men det gäller också svenska kvinnor. Kan man från det offentliga samhällets sida på något sätt varna kvinnor för dessa män? Att det civila samhället kan göra det är ju obestridligt. Får jag som privatperson höra att min väninna förälskat sig i en man som hon är ovetande om, men som jag vet, har dömts för kvinnomisshandel, drar jag mig nog inte för att tala om det för henne. Men vad får t.ex. en socialsekreterare eller en polis göra? Här tar väl tystnadsplikten överhand? Jag har ingen lösning, men jag vill gärna höra justitieministerns tankar om dessa problem. Avslutningsvis, fru talman, vill jag ändå framhålla det positiva i att kvinnovåldet nu inte bara är en kvinnofråga. Det har ju under senare tid mycket tydligt framgått att detta också engagerar män i hög grad. Detta stora problem är alltså en mycket mänsklig fråga.
Fru talman! Det positiva, om man får uttrycka sig så i detta sammanhang, är att det finns en så stor och bred enighet i vårt land om att vi har ett problem som vi inte accepterar och som vi har bestämt oss för att lösa. Det är sant att vi är ett föredöme i världen när det gäller jämställdhet men att vi fortfarande även har detta problem. Men det är vi ju inte ensamma om i världen. Jag tror t.o.m. att vi kanske åtminstone har uppmärksammat och tagit denna fråga på större allvar än man har gjort i många andra länder. När det gäller åtgärder har vi genomgått ett stort arbete som bl.a. riksdagen har varit delaktig i. Det har gett oss en bra bas för att gå vidare utifrån en gemensam ståndpunkt. Helena Bargholtz tar upp nya idéer när det gäller hur man skulle kunna gå vidare för att ge framför allt ett ökat skydd till kvinnorna. Jag tycker att alla nya idéer är värda att övervägas. Jag tror att det viktiga i sammanhanget dock är att alltid överväga vad effekterna av en åtgärd kan vara. När vi är så engagerade i en fråga som vi är i denna är det lätt att vi vill dra i väg och vidta så många åtgärder som möjligt. Men jag tror att det är viktigt att vi alltid överväger om vi uppnår de effekter som vi är ute efter, eftersom det också finns effekter av negativt slag som kan inträffa. T.ex. är förslaget om tårgas inte helt oproblematiskt, och kvinnorjourerna har inte alls ställt upp så positivt för t.ex. den lösningen. Vi måste därför överväga detta vidare. När det gäller bosättningsfrågan och att utvidga t.ex. effekterna av besöksförbud går vi nu vidare, och vi överväger om detta är ett sätt att komma längre för att ge ett skydd. När det gäller tystnadsplikten inom socialtjänsten, polisen och andra myndigheter tror jag att det är mycket viktigt att det finns en tystnadsplikt, inte minst för de utsatta kvinnornas skull. De måste kunna lita på att de myndigheter som de vänder sig till har tystnadsplikt. Jag tror att det skulle kunna rycka undan förtroendet för myndigheternas arbete om man från kvinnornas sida inte kunde vara säker på att det som de berättar stannar hos myndigheten. Denna fråga bör nog angripas mer utifrån att myndigheterna med den information som de får också agerar på ett aktivt sätt för att hindra t.ex. våld i ett hem, att man intervenerar, att man samarbetar över myndighetsgränserna. Och där ser vi delvis över tystnadspliktsreglerna för att säkerställa att myndigheternas samarbete inte försvåras, eftersom det är en av de åtgärder vi tror är viktiga för att få en utveckling som innebär att samhällets stöd till kvinnorna blir bättre, nämligen samarbete över myndighetsgränser. I övrigt tror jag att tystnadsplikten i sig är ett större skydd för kvinnor än utgör ett hot. Men tystnadsplikt innebär inte att en myndighet som har fått information ska förhålla sig passiv, utan tvärtom innebär det att informationen ska läggas till grund för aktiva åtgärder. Där är vi ännu inte, att det fungerar såsom vi vill.
Fru talman! Jag delar justitieministerns uppfattning när det gäller värdet av tystnadsplikten för att skydda de kvinnor som utsätts för detta. Men fortfarande funderar jag mycket på om man kan göra något för att skydda framtida kvinnor från att råka ut för sådana saker. Kan man konstatera att vissa beteenden på ett tidigt stadium hos män kan så att säga varna dessa kvinnor? Detta kanske jag ska ta upp med socialministern så småningom. Jag har hört talas om många kvinnor som har träffat i deras tycke underbara män som de blir förälskade i och flyttar ihop med. Men efter ett tag blir det samma visa igen. Och särskilt utsatta är ju de kvinnor som träffar män på semestrar, kvinnor som är helt utlämnade åt dessa män när de kommer till Sverige. Man brukar använda ett tveksamt ord, nämligen kvinnoimport. Dessa kvinnor känner ju inte till någonting om svenska myndigheter eller vart de kan vända sig för att få hjälp och stöd i en sådan situation. De är kolossalt utlämnade. Jag ser det som ett stort problem. Jag har förstått att det finns något att ta fasta på när det gäller männen, och det är att ge dem kristerapi. Kvinnorna behöver kristerapi. Men också männen kan, enligt vad många forskare har sagt, bli hjälpta om de får kristerapi i fängelset. Jag vill fråga justitieministern vilka möjligheter man har. Sätter man in insatser mot män i fängelse för att ge dem möjlighet att förändra sitt beteende?
Fru talman! Att män tar kvinnor från andra länder, för dem till Sverige och att kvinnorna sedan råkar illa ut är ett problem som jag har uppmärksammat på flera olika sätt. Ett lagförslag kommer att behandlas av riksdagen i vår. Det går ut på att ändra de regler vi har i dag om dessa kvinnors möjlighet att stanna i Sverige när de måste bryta med mannen på grund av förhållandena i relationen. Det kommer att ske en lagändring som gör det möjligt att ge dem uppehållstillstånd trots att de inte uppfyller kravet på att ha varit i Sverige i två år, om det görs sannolikt att det har förekommit övergrepp. En annan åtgärd som delvis har att göra med tystnadsplikten är att Invandrarverket föreslås få tillgång till kriminalregisterutdrag och lägga det till grund för bedömningen av huruvida en kvinna ska få inresetillstånd till Sverige eller inte. Det kan vara ett sätt att skydda kvinnor från att hamna i en situation som är helt oacceptabel och som de inte har någon kunskap om. Behandling av män som slår är en oerhört angelägen uppgift. Det är den andra sidan av myntet. Kvinnorna behöver hjälp i den situation de befinner sig i. Men det är också viktigt att vi satsar på att ge stöd, hjälp och behandling till de män som slår. Det finns möjlighet att genomgå en behandling under den tid man avtjänar fängelsestraff. På flera anstalter i Sverige finns särskilda program för män med denna problematik, som innebär att de får viss terapi som syftar till att skapa eller i vart fall grundlägga en insikt om problematiken för att senare kunna vidarebehandla den. Terapin kan vara individuell men ges mest i grupp. Men det räcker inte med bara den terapin när det har gått så långt att någon är dömd till fängelsestraff. Det är ännu viktigare att samhället på kommunal nivå kan erbjuda terapi både till kvinnan och mannen på ett betydligt tidigare stadium. Det är viktigt med förebyggande åtgärder, att vi reagerar på ett tidigt stadium. Det finns goda exempel från t.ex. Norrköping, där man har ett mycket professionellt sätt att arbeta. Man går in i relationerna och erbjuder behandling till mannen och kvinnan samtidigt. Det har visat sig vara mycket framgångsrikt. Den typen av exempel borde spridas och bli regel i varje kommun i vårt land. Detta är, som sagt, en fråga som egentligen ligger utanför min kompetens.
Fru talman! Justitieministern talar om att myndigheterna ska arbeta över gränserna. Då måste väl också statsråden göra det emellanåt. Jag har en avslutande fråga som knyter an till ministerns tidigare inlägg. Jag ställde frågan om man överväger förslagen om körkortsindragning respektive kommunarrest. När ungefär kan det komma något förslag? Jag tror personligen mycket på att förhindra män att köra bil. Det gör det svårare för dem att ta sig till kvinnan. Dessutom är det alltid besvärligt för män att bli av med sitt körkort, därför att det hindrar dem också i många andra avseenden. Jag är angelägen om att man prövar det så snart som möjligt. Det vore skönt om man också kunde få förslaget om kommunarrest klarlagt omgående. Vi är många som säger att man ska flytta mannen och inte kvinnan. Det som är så jobbigt för kvinnan är att det inte är nog med att hennes man slår henne. Hon måste dessutom, när hon bryter upp, bygga upp ett helt nytt liv för sig och sina barn. Många kommuner har stora problem med att hjälpa kvinnor att få tag i ny bostad, hitta dagisplatser och skolor åt barnen. Syftet ska vara att man försöker flytta mannen så att han inte kan komma åt kvinnan lika lätt. Man måste överväga hur man ska gå till väga med de åtgärderna. Jag vill gärna höra vad statsrådet anser om detta. Framför allt, när kan vi få se nya förslag?
Fru talman! Det är viktigt att det finns ett sektorsövergripande arbete. Om vi kräver samarbete av myndigheterna är det givetvis viktigt att departementen samarbetar med varandra. Det är därför jag dristar mig att i så stor utsträckning gå över departementsgränserna. Det här är en problematik som inte kan hanteras isolerad utifrån ett perspektiv. När det gäller att gå vidare med åtgärder efter det stora reformpaket som vi har lagt fram handlar det i första hand om att överväga vad man finner ändamålsenligt att utreda. Det vi närmast arbetar med är ett direktiv till en utredning. Det kan vara många olika typer av frågor som man kan fånga upp och lägga in i en sådan utredning, för att metodiskt komma vidare. Helena Bargholtz tar upp den principiella synen på vem man ska ingripa mot. Det är oerhört viktigt. Vi har hittills i stor utsträckning inriktat oss på att ge kvinnan ett skydd. Visserligen finns besöksförbud och hela det repressiva systemet, som riktar sig mot den man som är förövare. Men man kan fråga sig om inte samhället ytterligare kunde stärka sina åtgärder mot mannen, för att på det sättet ge ett skydd åt kvinnan utan att inskränka hennes integritet och rörelsefrihet. Vi studerar olika system i andra länder. I England och Österrike har man laborerat med vissa modeller, där man i större utsträckning flyttar på mannen. Det är inte lätt och det löser inte alla problem. Men vissa metoder kan, omsatta till svenska förhållanden, kanske vara framkomliga. Även det kommer i så fall i nya direktiv för fortsatt arbete. Jag vill också påminna om att vi ser fram emot en proposition som handlar om brottsoffer. I den propositionen finns rester kvar från Brottsofferutredningens förslag, som kommer att beröra kvinnor som är utsatta för våld och innebära ökat stöd till dem, bl.a. i samband med rättegång.

Fru talman! Runar Patriksson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att stoppa den domstolsnedläggning som pågår i Värmland och övriga Sverige. Runar Patriksson har vidare frågat mig om regeringen är beredd att vidta några åtgärder för att trygga den grundläggande statliga samhällsservicen runtom i Sverige. När det gäller Runar Patrikssons första fråga är den lätt att svara på. Det pågår inte någon domstolsnedläggning i Värmland. Jag vill att medborgarna i hela landet ska ha tillgång till en dömande verksamhet med god kvalitet, god effektivitet och god tillgänglighet. Eftersom medborgarnas krav på domstolarna är högre nu än tidigare, samtidigt som domstolarnas uppgifter efter inträdet i den europeiska unionen är betydligt vidare och svårare krävs det att domstolarnas organisation och arbetsformer ändras för att motsvara alla dessa förändringar. Till detta kommer förändringar i befolkningsunderlaget, ny teknik, bättre kommunikationer m.m. Runtom i landet pågår det därför för närvarande en översyn av arbetsformer och organisation av domstolarna i syfte att öka domstolarnas effektivitet och förbättra en redan god kvalitet. Ett sådant arbete bedrivs av Domstolsverket tillsammans med tingsrätterna i Värmland. Syftet med detta arbete är inte att lägga ned någon domstol i Värmland utan att se om resurserna kan utnyttjas effektivare genom ett ökat samarbete mellan domstolarna i länet. Jag har av mina medarbetare informerats om att en av flera lösningar som övervägs av tingsrätterna i Värmland och Domstolsverket är att göra en domkrets av hela länet med bibehållande av domstolsverksamhet vid de fyra tingsrätterna. En gemensam domkrets möjliggör att mål specialiseras till vissa av enheterna, att domarna och övrig personal får utrymme att kompetensutveckla sig samtidigt som det stora flertalet mål av mer normalt slag även fortsättningsvis handläggs vid de nuvarande enheterna. En modell med större domkretsar där verksamheten bedrivs vid flera domstolar kräver en gemensam administration och en gemensam ledning av verksamheten. För medborgarna innebär en lösning med större domkretsar enbart förändringar till det bättre eftersom resurserna kan fördelas bättre, personalen kan specialisera sig och därigenom hålla högre kompetens samtidigt som den geografiska närheten till domstolen bibehålls. Jag vill understryka att modellen inte försämrar målunderlaget för de mindre tingsrätterna utan den innebär snarare att mindre tingsrätter kan tillföras målkategorier från de större tingsrätterna i regionen som de i dag inte alls handlägger. Som ett exempel kan en domstol när det inte är residensstad handlägga alla fastighetsmålen i länet. Olika former av samverkan mellan domstolarna kommer att vara nödvändig för att garantera en god kvalitet i den dömande verksamheten i hela landet. Även med en sådan inriktning vill jag inte utesluta att det när det gäller vissa domstolar, t.ex. där det är mycket nära mellan domstolarna eller där målunderlaget är alltför litet, kommer att finnas behov av att lägga samman domstolen på orten med en annan intilliggande domstol. När det gäller Runar Patrikssons andra fråga om den statliga samhällsservicen så kommer denna fråga bl.a. att behandlas av Utredningen om den framtida regionalpolitiken . Kommittén ska bl.a. lämna förslag som rör glesbygdens och landsbygdens roller i en omställning till ett ekologiskt och kulturellt samhälle samt grundläggande servicefrågor, både avseende statlig och avseende kommunal service. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 augusti nästa år. Regeringen har även givit Konsumentverket i uppdrag att, i samråd med Glesbygdsverket, dels utveckla och upprätthålla en databas med uppgifter om hushållens tillgång till service, dels årligen till regeringen rapportera om hur samhällstillgången utvecklas. Databasen ska vara i drift senast den 1 januari nästa år. Syftet är att dels underlätta länsstyrelsernas och kommunernas arbete med att lämna stöd till kommersiell service, dels möjliggöra en uppföljning av att avtal med statliga servicegivare fullföljs. Även om regionalpolitik primärt inte är mitt område så är det, precis som Runar Patriksson framför, viktigt att tillgängligheten och samhällsservicen i hela landet är god. Det innebär dock inte att antalet tingsrätter över tiden ska vara lika. För att garantera kvaliteten och tillgängligheten för medborgarna kan ny teknik, kommunikationer m.m. också bidra till att bibehålla eller förbättra samhällsservicen i hela landet. För att knyta ihop Runar Patrikssons frågor om domstolsväsendet och regionalpolitiken vill jag avslutningsvis nämna förslaget i budgetpropositionen, som innebär att fastighetsinskrivningen koncentreras till sju orter i landet. Förslaget innebär att det till dessa sju orter - Norrtälje, Mora, Eksjö, Hässleholm, Uddevalla, Härnösand och Skellefteå - överförs verksamhet som i stor utsträckning kommer från de större centralorterna i landet och som därigenom ökar utbudet av arbetsplatser på orter av det slag som Runar Patriksson nämner.
Fru talman och fru justitieminister! Jag tackar för svaret och hoppas att jag har tolkat det rätt, nämligen att det verkar som att ingen förändring ska ske i Värmland. Alla tingsrätter ska få vara kvar. Den lokala förankringen i rättsprocessen kommer fortsättningsvis att vara precis i dag. Som jag har antytt i min interpellation och som jag framfört som min mening är detta det bästa för rättssäkerheten, som jag tycker är det viktigaste i den debatt som vi i dag har i frågan. Fru talman och fru justitieminister! Har en ändringsorder utgått från departementet som stoppar de tänkta förändringarna? Kan alltså ropen från juristerna i Värmland upphöra i och med löftet om att inga förändringar kommer att ske - dvs. att alla tingsställen blir kvar? Lite längre fram i svaret säger dock justitieministern att en sammanslagning av de mindre tingsställena till en större ort inte kan uteslutas. Jag upplever ett dubbelt budskap när det gäller det som sägs i början av svaret och när det gäller det som sägs lite längre fram i svaret. Det här kan vi inte längre acceptera, utan nu måste alla berörda få klara besked. Motståndet mot en centralisering är kompakt ute i landet. Det verkar vara bara i Stockholm och i regeringskanslierna som urbaniseringen är den allenarådande och rätta politiken. Som glesbygdspolitiker klarar jag inte att inte sätta in även denna samhällsviktiga servicefråga i ett rättvisesammanhang. Det gäller då fördelningen av resurser mellan storstadsområdena och landsbygden/glesbygden, som ju definitionen är hos Glesbygdsverket. Posten slutar med sin kassaservice. Lantbrevbärarservicen är hotad. Försäkringskassans kontor centraliseras till städerna. Arbetsförmedlingens resurser dras ned lika över hela landet, även där statistiken visar 10 % arbetslöshet, ja, upp till 15 % arbetslöshet för ungdomen. Detta får till följd att 20 30 % av befolkningen i landet känner sig övergiven och orättvist behandlad av samhället, vilket kan påverka rättsmedvetandet och skapa oönskade och okontrollerade tilltag, främst för de unga arbetslösa. Fru talman och fru justitieminister! Låt oss bli överens om att behålla tingsrätterna på alla orter där de i dag finns, både i Värmland och i övriga landet! Ja, låt rättvisan gentemot det svenska folket bäst visas av det statsråd och det departement som har rättvisan som sitt arbetsområde! Mitt inlägg i dag blir inte så mycket längre. Såvitt jag förstår blir det en debatt i frågan redan i morgon. Det visste jag inte om när jag skrev min interpellation men nu förstår jag att frågan kommer att diskuteras ytterligare i morgon. Jag skulle dock gärna vilja ha svar på mina frågor om jag har uppfattat det hela rätt när det gäller framtiden för rättsväsendet i Värmland.